Fru talman! Kia Andreasson sade i sitt anförande att hon vill ha fler poliser. Jag nämnde i en tidigare replik en artikel från i dag som inte bara undertecknats av Alice Åström, som jag diskuterade med tidigare, utan även av Kia Andreasson. Där sägs också att fler poliser minskar brottsligheten och att det år 2001 görs den enskilt största satsningen på rättsväsendet någonsin. Huvuddelen av de nya resurserna går till polisväsendet. Var och en som läst artikeln måste få uppfattningen att vi nästa år kommer att få ett rejält tillskott av poliser i Sverige. Artikeln handlar om nästa år, 2001. Alice Åström tillstod tidigare att det inte blir något stort tillskott av poliser nästa år. Alla som är insatta vet att vi inte får ett tillskott som täcker de utökade uppgifter polisen har. Jag vill fråga Kia Andreasson om hon var medveten om det bristande tillskott av poliser som vi får nästa år när hon skrev under artikeln, som ger svenska folket intrycket av att vi får en kraftig utökning av poliskåren nästa år.
Fru talman! Detta är början av ett kraftigt tillskott av poliser. Polishögskolorna tar in många nya studerande. Utformningen av en ny polishögskola i Umeå har påbörjats. Med det underlag vi har i dag är planeringen att det kommer ut 600 fler poliser år 2003. Det är ett kraftigt successivt tillskott av poliser. Däri stämmer det påståendet.
Fru talman! Först kanske vi ska påminna om att rikspolischefen på ett mycket trovärdigt sätt har visat att vi behöver ungefär 3 000 fler poliser än vi har i dag. Att då tala om 600 om några år säger inte särskilt mycket om någon kvalitativ förbättring. Det jag kan konstatera av Kia Andreassons svar på min fråga är att hon har skrivit under en artikel som gäller år 2001 och som ger svenska folket intrycket av att en storsatsning kommer att ge oss nu - Kia Andreasson att det är bluff. Det vet alla vi som har sysslat med det. Men den som läser artikeln tror att målen kommer att nås. Tvärtom kommer kvaliteten på det polisiära arbetet att försämras nästa år i och med att polisen har fler uppgifter och får ett större budgetunderskott, med den budget som bl.a. Kia Andreasson står bakom.
Fru talman! Jag motsätter mig den beskrivning som ges. Det stämmer inte. Visst är det en storsatsning med 1 miljard, och hälften av pengarna går till polisen. Visst är det en satsning. Man kan inte när man har påbörjat en satsning säga att alla poliser kommer nu på en gång. Självfallet är det inte så. Satsningen innebär att man först utbildar nya poliser och sedan successivt för ut dem i verksamheten. Det har vi påbörjat.
Fru talman! Kia Andreasson inledde sitt anförande med att tala om att forskning och utvecklingsarbete har en stor betydelse. Hur kommer det sig då att inte Kia Andreasson har reserverat sig för sin egen partimotion rörande forskning om ungdomskriminalitet? Den verkade vara mycket angelägen, med tanke på de senaste årens debatter om familjens roll och betydelse. Jag vill citera från motionen. Där står uttryckligen "föräldrarnas primära uppgift att vara närhetspersoner kan inte bytas ut". Det instämmer vi i. Vi tror att familjen och föräldrarna har en stor betydelse. Det är märkligt att Kia Andreasson, som förordar detta, inte har reserverat sig till förmån för motionen. Kia Andreasson tycker att regeringen har gjort en helomvändning när det gäller rättspolitiken, med tanke på alla reservationer som har funnits i tidigare betänkanden? I år finns inte en enda från Miljöpartiet. Eller har Miljöpartiet anpassat sig till Socialdemokraternas politik?
Fru talman! För att först bena upp frågorna som ofta kommer snabbt, vill jag säga att motionen är tillgodosedd i betänkandet. Det står i betänkandet att just den inriktning som vi i motionen kräver kommer att följas under året. Jag har också fått bekräftelse av Brottsförebyggande rådet att den forskningen kommer att bedrivas. Det finns olika former för arbetet. När vi nu ingår i ett samarbete arbetar vi på ett annat sätt än i opposition. Jag tycker inte att jag ska behöva förklara för Ragnwi Marcelind att det inte finns samma nödvändighet att skriva reservationer då. De olika åsikterna tillgodoses i samarbetet och de kommer till uttryck i gemensamma skrivningar.
Fru talman! Samarbetet har tydligen intensifierats under de senaste månaderna. I år finns inte en enda reservation. Jag vill återkomma till det som Kia Andreasson sade tidigare, att bara 1 % av poliserna slutar. 1 % av en poliskår på 16 700 är ca 170 poliser. Det är ganska mycket. Nettotillskottet för 2001 är 140 poliser. Avgångarna innebär trots allt ett underskott. Det är märkligt att Kia Andreasson kan måla upp en så positiv och ljus bild. Vi kan läsa i dag att man i Stockholmsdistriktet i går var tvungen att besluta att tio polisstationer måste stängas. Är det inriktningen på Miljöpartiets politik inför framtiden, att vi i en storstad som Stockholm ska behöva stänga tio polisstationer? Menar Kia Andreasson att det som Rikspolisstyrelsen har skrivit i ett utdrag inte stämmer? Hon säger ju till Gun Hellsvik att det inte stämmer. Det finns uträknat. Har inte Kia Andreasson förtroende för Rikspolisstyrelsens beräkning av antalet poliser inför framtiden?
Fru talman! Att 1 % av poliserna i en poliskår slutar är inte särskilt stort. Det är så inom alla yrkesgrenar. Det måste ske en rörelse, att människor gör andra saker. 1 % är nog högst normalt. Det skulle vara konstigt annars. Jag tror inte man kan hitta någon yrkeskategori där det inte sker. Jag har inte läst artikeln om att polisstationer ska stängas. Jag kan inte bemöta det. Vi satsar 1 miljard respektive 1,5 och 1,6 miljarder de kommande tre åren och det innebär ett resurstillskott. Det måste Ragnwi Marcelind kunna erkänna. Det kan man inte säga emot. Då kommer denna utveckling att bli successivt bättre, trots att det finns många problem att åtgärda. Dessa problem kan inte endast åtgärdas med pengar. Det fordras också andra åtgärder. Men detta är en början, Ragnwi Marcelind. Det tycker jag att man ska kunna erkänna.
Fru talman! Miljöpartiet talar ofta om decentralisering och demokratifrågor i lokalt självstyre. Det vill jag koppla till situationen inom rättsväsendet och t.ex. Kia Andreasson sade här att Centerpartiet förordade isolerade öar. Vi tänker på medborgarna och medborgarperspektivet. Vi tycker att det är viktigt med en decentraliserad tingsrättsorganisation. Det som nu sker i Skåne, Dalarna och Västergötland i form av centralisering tycker inte jag att man kan förorda. Det finns inget medborgarperspektiv i det arbetssättet. När det gäller frågan om decentralisering sade Kia Andreasson att stora anstalter var vad hon förordade. Det är också en centralisering. Det går inte ihop med vartannat. Det är nog väl med alla rapporter och utredningar. De behövs. Men det behövs också handling i den besvärliga situation vi just nu är i. Jag fick en fråga om den psykiatriska vården. Behovet av psykiatrisk vård är enormt stort. Tillgången till psykiatrisk vård i samhället i sin helhet är dålig. På anstalterna och i kriminalvården är behovet stort. Där är det ännu svårare att kunna utnyttja den vården i den konkurrens som finns.
Fru talman! När det gäller tingsrätterna är medborgarperspektivet oerhört viktigt. Jag tycker att man har lyckats mycket bra med att sammanföra små tingsrätter, som ligger relativt nära andra medelstora tingsrätter. Just den sammanföringen har gått väldigt bra. Centern anmärkte här på att Ängelholm, om vi nu tar det senaste exemplet som vi ska ta ställning till, blir kansliort. Vad kommer åsikten att det blir kansliort ifrån? Jag ser det inte alls så. Ängelholm får nu vara kvar och samarbeta med Helsingborg, som ligger ganska nära. Genom det samarbetet skulle man kunna uppnå många positiva effekter. I stället anar jag en negativ syn när man säger kansliort. Det är inte så det är tänkt. Ur medborgarperspektiv är det ett utmärkt sätt att arbeta. Det är vad jag ifrågasätter ibland när man talar om tingsrätter. Är det verkligen medborgarperspektiv det är fråga om, eller är det de som arbetar på tingsrätterna som vill någonting annat? Jag tycker att vi hittills har lyckats väldigt bra just med förändringen av tingsrätterna ur ett medborgarperspektiv. Jag är heller inte för stora enheter. Men man måste ha en balans i det. Det jag sade var att jag reserverat mig mot att små anstalter lades ned förra mandatperioden. Det var Centern som tillsammans med regeringen godkände detta. Det har fått till följd att vi fått större enheter, vilket inte är särskilt bra. Det hade varit bättre att ha kvar mindre enheter inom anstalterna.
Fru talman! Jag börjar med det som Kia Andreasson säger i slutet av anförandet om mindre och större anstalter. Vid det sammanträde i justitieutskottet då vi hade föredragning om kriminalvården jublade Kia När det gäller tingsrätternas organisation står det i handlingen att Ängelholm ska bli en kansliort. Det har jag läst direkt ur handlingen. Kia Andreasson säger att det är ett utmärkt sätt att arbeta. Finns det någon erfarenhet och någon utvärdering av något sådant arbete? Jag känner i varje fall inte till det, och jag har inte fått mig presenterat någon sådan. Det finns många frågetecken. Både Ängelholms och Klippans tingsrätt borde få vara kvar. Det går inte att inlemma mer verksamhet i den befintliga tingsrätten i Helsingborg. Jag och Centerpartiet tror inte på stora enheter. Vi förespråkar en decentraliserad tingsrättsorganisation. Vi vill ha tingsrätten kvar i Klippan, i Ängelholm och på de andra ställen där man i betänkandet föreslår en nedläggning.
Fru talman! Jag jublade över inriktningen på den nya anstalten, såsom det presenterades, med ett kretsloppsanpassat system. Det genomsyrade hela inriktningen på anstalten. Jag uppfattade att nya reformer skulle verkställas på denna nya anstalt av just det slag som vi såg i Kanada. Jag tyckte att det var mycket positivt att planera för en sådan anstalt. Medborgarperspektivet innebär att det blir en snabb handläggning för den enskilde, att personalen i tingsrätter får chans till utbildning och att det sker en viss specialisering. Därför är det viktigt att dessa tingsrätter inte är alltför små när det är relativt tätt mellan dem. I Norrland är det andra förutsättningar. Möjligheterna för Ängelholm är nu stora att samarbeta med Helsingborg ur just dessa perspektiv. Möjligheterna är oändliga om man har ett positivt synsätt.

Fru talman! Varje debatt brukar innehålla åtminstone något intressant besked. Ragnwi Marcelind kallade flera gånger den dryga halvan av Sveriges riksdag för vänsterfalangen. Är den ena halvan en vänsterfalang är väl den andra en högerfalang. Jag tycker att det är ett intressant besked att kd nu anser sig tillhöra landets högerfalang. Jag ska försöka att komma ihåg att i mitt anförande använda det uttrycket i stället för "de borgerliga" och "oppositionen". I ett demokratiskt samhälle ska människor känna trygghet. Det är vår gemensamma uppgift att sörja för det. För vår trygghet är en väl fungerande rättssäkerhet och rättstrygghet av avgörande betydelse. Det handlar om att inte bli utsatt för våld, kränkningar och brott och att utan oro fritt kunna röra sig på gator och torg. Jag menar att samhällets ansvar för vår trygghet också handlar om frågor som ett väl fungerande socialt skyddsnät, barnomsorgen, skolan, vården, äldreomsorgen och ett rikt föreningsliv. Vi bör diskutera den enskildes trygghet och ansvaret för den just utifrån en sådan helhetssyn. Brottsligheten i vårt land ökade inte under 90 talet. Men den har förändrats. Den har till en del blivit grövre. Därför nås vi av rapporter om grova brott, brott mot kvinnor och barn, rasistiska brott, organiserad brottslighet m.m. Det är mycket oroande. De allvarligaste konsekvenserna av brottsligheten är naturligtvis att drabbas av brott. Men det får konsekvenser också för klimatet i hela samhället. Den bristande tryggheten och oron begränsar också ibland människors möjligheter och deras liv. Det är något som vi inte kan acceptera. Samtidigt med dessa dystra bilder av dagens brottslighet och otrygghet finns i dag ett engagemang hos många människor. Det gäller både dem som arbetar inom rättsväsendet och dem som jobbar frivilligt inom exempelvis brotts och kvinnojourer. Det finns ett engagemang att förändra och förbättra i samhället. Det handlar exempelvis om att ta reda på vilka brister i samhället som leder fram till brott och som föder våld. Vad kan vi göra för att människor inte ska hamna fel? Vad kan och ska vi göra för att människor inte ska begå brott? Hur ska vi rehabilitera dem som ändå har begått brott? Jag tror för min del inte att det finns några enkla lösningar. Däremot tror jag att vi med många skiftande insatser kan bidra till att föra utvecklingen i rätt riktning. Och då behöver vi engagerade människor som bryr sig om, och vi behöver insatser på många plan. Så sker också i lokalt brottsförebyggande arbete som byggs upp i samverkan mellan samhället, föreningslivet och enskilda. Vi kan också bidra genom att satsa aktivt på våra barn och ungdomar. Förslaget i budgeten för rättsväsendet innebär ett stort steg framåt. Det innehåller ändå rejäla satsningar på rättsväsendet - fyra miljarder på tre år. Det är den största satsningen någonsin, vilket också har sagts här tidigare. Det ger oss ökade möjligheter att utveckla och förbättra insatserna på rättsväsendets område. I budgeten ges besked om att den genomgripande reformeringen av rättsväsendet ska fortsätta, och att medborgarperspektivet ska vara ledstjärnan i det arbetet. Tryggheten ska öka, och brottsligheten minska. Kampen mot brott ska bygga på en helhetssyn och utgå från principen om alla människors lika värde och respekt för den enskildes integritet och värdighet. Jag ska inte prata om alla delar i den satsning som nu görs. Mina meddebattörer kommer senare att utveckla vår syn på hur arbetet ska bedrivas och utvecklas på de olika områdena. Men några ord vill jag ändå säga om våra prioriterade områden. Det behövs fler poliser. Därför ska de nya resurserna användas till att både öka antalet poliser och höja kompetensen. Som har sagts här tidigare är det nödvändigt att förstärka och föryngra poliskåren. Därför ökas nu intagningen till polisutbildningen, och redan nästa vår börjar antalet poliser i tjänst att öka. De ökade resurserna till polisen ska också användas till att fullfölja närpolisreformen. Det är också viktigt att det går att rekrytera poliser till glesbygden. Etableringen av polisutbildningen i Umeå kommer att underlätta detta. Den tredje utbildningsplatsen någonstans i Götaland - var det nu kommer att bli - kommer att underlätta rekryteringen i den delen av landet. Fler brott ska klaras upp, och snabbare. Det ger framför allt säkrare bedömningar. Därför ska brottsutredande verksamhet förstärkas och förbättras. Utredningarna ska präglas av hänsyn till brottsoffer och vittnen. Det är viktigt att polis och åklagare fördelar ansvaret för förundersökningarna mellan sig på det mest optimala sättet utifrån de lokala förutsättningarna. Polisen ska utveckla det problemorienterade arbetssättet. Detta arbetssätt ska genomsyra allt polisarbete. Det är nödvändigt inte minst för bekämpningen av de allvarligaste brottstyperna - våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet. Polisen ska också utveckla sin förmåga att förebygga och bekämpa brott med rasistiska eller främlingsfientliga, antisemitiska eller homofobiska inslag. Det är särskilt viktigt att kunna kartlägga och analysera hotbilder. För att bekämpa den organiserade brottsligheten är utvecklingen av det internationella samarbetet värdefullt. Genom inrättande av Ekobrottsmyndigheten och den nya organisationen för bekämpande av miljöbrott hos riksåklagaren kan samhällets insatser mot den ekonomiska brottsligheten och miljöbrotten effektiviseras. För domstolarna innebär den stora satsning som nu görs på rättsväsendet att de får ökade resurser till att fortsätta reformarbetet. Det inriktas främst på fortsatt renodling av arbetsformer och arbetsuppgifter, förbättrade möjligheter till utbildning och specialisering samt förbättrad säkerhet och förbättrat bemötande i domstolarna. Jag vill också nämna att kriminalvården, som under senare år genomgått omfattande förändringar, får behövligt resurstillskott. Den står inför ett fortsatt rationaliseringsarbete. Inriktningen av kriminalvårdspolitiken är offensiv, och den ställer stora krav på dem som arbetar ute på våra fängelser. Nu prioriteras arbetet med att förstärka frigivningsförberedelserna, bekämpa narkotikamissbruket i fängelserna, förebygga återfall i brott och utveckla alternativen till fängelse. Det pågår ett omfattande arbete med kvinnofridsoch brottsofferfrågor. Utvecklingen på brottsofferområdet har hittills inneburit en lång rad lagstiftningsinsatser och andra åtgärder. Men det finns fortfarande brister. Insikter, kunskaper och handling kan och måste bli bättre. Det ska vara prioriterade arbetsområden för rättsväsendet. Den satsning på rättsväsendet som nu görs är offensiv. Den visar på insikt om dagens situation, och den visar på konstruktiva arbetssätt för framtiden. Det har därför varit intressant att följa högerfalangens reaktioner på förslagen i budgeten, och att se dess reflexmässigt negativa reaktioner och överbud. Som vanligt vill högerfalangen i vissa delar anslå mer pengar. Det är därför intressant att, som har gjorts tidigare här, gå tillbaka till förra årets budgetdebatt. Då föreslog oppositionen också mer pengar än majoriteten. Nu i år satsar vi betydligt mer än vad något borgerligt parti föreslog förra året. Då, enligt förra årets retorik, skulle de borgerligas många gånger ganska små satsningar åstadkomma stora underverk. Nu, enligt årets retorik, är regeringens betydligt större satsningar otillräckliga. Jag tycker att de borgerliga fortsätter årets debatt som om de nya resurserna inte hade tillförts under tiden. Jag undrar om ni ändå innerst inne inte känner er lite besvärade av detta. Partierna i oppositionen väljer dessutom att satsa på olika delar av rättsväsendet. Men sedan skriver man ihop sig i reservationerna utan att alla partier har ekonomisk täckning för det hela. Låt mig bara ta ett par exempel. Ni kan själva finna var de är tagna ifrån. I ett fall skriver ett parti som har noll kronor i ökad satsning på kriminalvården ihop sig om stora förbättringar med ett annat parti, som vill skjuta till en kvarts miljard. I ett annat fall skriver ett parti som har noll kronor i ökad satsning på domstolarna ihop sig om en rad viktiga saker med ett annat parti, som vill tillföra 350 miljoner till just domstolarna. Det är nästan så att man blir yr av att läsa de borgerligas reservationer. Jag tycker att det många gånger handlar om skrivningar utan ekonomisk täckning som faktiskt går en bit över anständighetens gräns. Men det största problemet med oppositionen är att den inte tycks begripa hur samhället fungerar, som en del av rättsväsendet. Man kan faktiskt inte bekämpa brott enbart med fler poliser och strängare straff. Det behövs mycket mer än så. Brottsligheten måste angripas på bred front, och framför allt förebyggas genom lokala insatser. För att klara den uppgiften behövs det ett väl fungerande samhälle där alla får plats och där alla har viktiga roller att spela. Det behövs med andra ord en helhetssyn när det gäller att både förstå brottslighetens orsaker och hur den ska bekämpas. Denna helhetssyn saknar oppositionen uppenbarligen insikt om. Den saknar insikt om att människors oro inte kan stillas enbart med aldrig så många poliser och strängare straff. För att människor ska känna trygghet så behövs en politik som motverkar social utslagning, segregation och främlingskap. Det behövs en generell välfärdspolitik som ger alla barn chansen till en god start i livet. Det behövs bra barnomsorg och bra skolor till alla barn. Det behövs bra sjukvård till alla efter behov och inte beroende på hur mycket pengar man kan betala ur den egna plånboken. Det behövs bra äldreomsorg och ett rikt föreningsliv som är tillgängligt för alla. Framför allt moderat politik innebär att förutsättningarna för en generell välfärd som är tillgänglig för alla rycks undan och därmed en viktig del av tryggheten. Därför blir det ingen ökad trygghet med Moderaternas politik. Det blir tvärtom så att konsekvenserna av den moderata politiken i stället leder till att otryggheten i samhället ökar. Jag tycker faktiskt att ett parti vars kommunala företrädare ägnar all sin kraft åt att finansiera skattesänkningar genom neddragningar på fritidsverksamhet, socialtjänst och stöd till förenings och idrottsverksamhet saknar trovärdighet när man talar om trygghet i riksdagen. Moderaterna skär först ned anslagen till välfärdspolitiken och sedan lägger man tillbaka en bråkdel av detta till rättsväsendet. Tyvärr får de ofta sina borgerliga bröder och systrar i andra partier inom den s.k. högerfalangen att följa efter. Fru talman! Trots att det finns en del som oroar är jag optimistisk inför framtiden. Det betyder väldigt mycket att vi nu kan satsa rejält på rättsväsendet. För mig har också många möten med människor som arbetar inom rättsväsendet gett ökade insikter och optimism inför framtiden. Vi socialdemokrater i justitieutskottet har under året i mindre grupper rest runt i landet och besökt poliser och anställda inom kriminalvårdsanstalter. Visst har vi fått ta del av problem och hur tufft de upplever sin situation, men vi har framför allt sett att de har ett starkt engagemang för sina uppgifter. En annan positiv upplevelse tycker jag är att frågor kring rättsväsendet har fått en större plats i debatten under senare år. Alltfler människor känner sig engagerade, intresserar sig för tryggheten i samhället och är beredda att delta i exempelvis lokalt förebyggande arbete. Till skillnad från de borgerliga partidebattörerna, som tycks fastna i sina egna skräckbilder, ges också många exempel på ett konstruktivt utvecklingsarbete. Sammanfattningsvis vill jag säga att vi socialdemokrater vill förebygga brott genom en politik mot ekonomisk utslagning och socialt utanförskap. Vi vill bekämpa brott genom ett arbete för ett effektivt rättsväsende, en socialt medveten poliskår och kompetenta domstolar. Vi vill förhindra återfall i brott genom en progressiv kriminalvård som syftar till att återföra brottslingar till ett vanligt liv. Till sist vill jag passa på att tacka utskottets ordförande, ledamöter och personal för ett fint arbete och ett fint samarbete under året. Dessutom vill jag rikta ett särskilt tack till Alice Åström, Kia Andreasson och Yvonne Oscarsson för ett fint och konstruktivt samarbete när vi har tagit fram den här budgeten. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Ingvar Johnsson började med att tala om att människor ska kunna röra sig på gator och torg utan oro och att det offentliga har ett stort ansvar för detta. Ingvar Johnsson sade sedan att det är viktigt att ha en helhetssyn i kampen mot brottsligheten. I båda dessa delar har jag precis samma uppfattning som Men samtidigt ska vi vara medvetna om att kriminaliteten har ökat. Den har sexdubblats sedan andra världskriget. Den ligger i dag på ungefär samma nivå som i början av 90-talet, men det var faktiskt en nedgång i början av 90-talet. Sedan har den gått upp igen. Och vi har fått en förgrovning, precis som Ingvar Därutöver kan vi konstatera att Socialdemokraterna, till största delen med egen majoritet och i övrigt med hjälp av stödpartier, har haft makten i Sverige under de senaste 65 åren med undantag för 9 år. Under 6 år i slutet av 70-talet och början av 80-talet och under 3 år i början av 90-talet hade vi på den borgerliga sidan regeringsmakten. Vi kan konstatera att vi inte är nöjda med den utveckling som vi har haft under efterkrigstiden då Socialdemokraterna har format politiken. Det kan vi båda konstatera. Vi får nu en beskrivning av den socialdemokratiska politik som ska rå på kriminalitet. Då måste jag fråga vad det är för revolutionerande förändring av den socialdemokratiska politiken som nu presenteras.
Fru talman! Först vill jag hålla med Gun Hellsvik om att vi har haft makten under större delen av 1900 talet. Under den tiden har faktiskt ett av världens finaste och tryggaste välfärdsländer byggts upp, även om det finns mycket som vi nu upplever bör göras ännu bättre. Sedan gläder det mig att Gun Hellsvik säger att hon har samma syn som jag när jag talar om en helhetssyn på vad vi ska göra inom olika områden. Jag hoppas bara att Gun Hellsvik är beredd att föra det budskapet vidare till sina partivänner ute i många kommuner där man nu gör dramatiska nedskärningar som sedan polisen i stället får rätta till. Det talas om resurser. Förra året sade Gun Hellsvik att 11,8 miljarder till polisen för det andra året i budgeten, inte för detta år, skulle räcka till allting. Det var i stort sett vad som sades i debatten. Nu föreslår majoriteten 12,3 miljarder. Det är en halv miljard mer än det som ni för ett år sedan sade skulle räcka till allt. Nu säger ni att detta är helt otillräckligt och att det är ett bevis på att vi inte tar situationen på allvar. Gun Hellsvik har också tagit upp detta när andra får ta över polisiära uppgifter. Då skulle jag vilja fråga Gun Hellsvik en sak. Hur många poliser ska man ha i ett samhälle där behovet av att sätta in andra typer av vakter och liknande upphör?
Fru talman! Ingvar Johnsson besvarade min fråga med att Socialdemokraterna i Sverige har byggt upp vad som kan betraktas som världens bästa välfärdssamhälle. Har Ingvar Johnsson stannat upp och funderat över hur det kan komma sig att man inte har trygga människor i världens bästa välfärdssamhälle? Hos våra äldre finns det faktiskt en större otrygghet och rädsla för att man ska drabbas av brott än det finns hos äldre i många andra länder. Jag hör ingen analys och inga ifrågasättanden. Om vi nu redan har världens bästa välfärdssamhälle, vad är det som ytterligare måste göras för att människor ska känna trygghet? Ingvar Johnsson kanske skulle fundera lite grann över om det finns någonting i moderat familjepolitik och moderat socialpolitik som skulle kunna öka tryggheten för människor. Jag fick inget svar, och jag är inte riktigt säker på att Ingvar Johnsson har förstått vad jag talar om. När det gäller budgeten kom ju egentligen samma fråga tidigare också från Alice Åström. Den lyssnade tydligen inte Ingvar Johnsson på. Eftersom Socialdemokraterna inte såg till att rättsväsendet fick tillräckligt med pengar det här året har underskotten ökat. Med majoritetens budget kommer de tyvärr att öka även nästa år. Därför vill jag förvarna om att inför 2002 kommer vi moderater att bli tvingade att höja våra budgetförslag på grund av de ökande budgetunderskotten.
Fru talman! Beskeden är ju lite olika. Ragnwi Marcelind sade just att vi i vårbudgeten i stort sett tillförde de pengar som man förra året sade skulle behövas ytterligare till polisen, även om Moderaterna hade något mer. Det är klart att det finns revor i välfärden. Vi socialdemokrater är väldigt ödmjuka. Det var jag faktiskt i mitt anförande också. Den ekonomiska krisen under 90-talet har lett till en del konsekvenser som vi nu måste ta itu med. Vi säger ju att fler poliser är en väg. Jag hörde tidigare i debatten att Gun Hellsvik tydligen hade läst rubriken på den debattartikel vi har i Aftonbladet men inte innehållet. Det står inte någonting om att det kommer att bli stora polisförstärkningar redan under Gun Hellsvik undvek att svara på frågan om hur många poliser man ska ha i ett land för att behovet av andra insatser försvinner. Det kanske berodde på att hon, liksom jag, hade läst landets polistidning, där det just talas om vilka satsningar de anser sig behöva i USA utöver att de har en betydligt större polisstyrka. Jag tycker inte att Gun Hellsvik har gett några svar om hur den moderata politiken på andra områden skulle skapa trygghet. Hon frågar om jag inte har sett vad Moderaterna skriver om familjepolitik och annat. Nej, jag ser bara de stora neddragningar som man gör på de allra mest känsliga områdena i rader av kommuner. Man stänger bibliotek och fritidsgårdar, och man drar ned på sociala insatser. Polisen får göra jobbet. Man ropar ensidigt efter fler poliser, som då ska göra det jobb som den sociala sektorn borde ha klarat av.
Fru talman! Jag känner mig inte alls besvärad över att det har blivit ett tillskott till rättsbudgeten - jag tycker att det är jättepositivt. Jag känner mig stolt över att vi har kunnat driva en opinion som har gett det resultatet. Ingvar Johnsson tog upp detta med att känna trygghet. Jag har mött företagaren i Övertorneå som står handlingsförlamad med en gripen och det finns inte någon polis. När han ringer till Luleå, som är långt borta, har de ingen att skicka. Det kallar jag inte trygghet. Jag kallar det inte trygghet när affärsidkaren här i Stockholms city står och ser ett inbrott eller rån i butiken mittemot, kan inte göra någonting mer än att kalla på polis och vakten kommer men kan inte göra någonting. Det tar evigheter innan polisen kommer. Just på en affärsgata vid Norrmalmstorg här i city har det varit 1 400 brott på tio månader, och inget av dessa brott är uppklarat. Tror Ingvar Johnsson att de människor som bedriver verksamhet där känner sig trygga? Det är väl bra om det finns ett engagemang, med allt det här ideella, det brottsförebyggande arbetet och kvinnojourerna. Men vem är spindeln i det arbetet? Jo, det är närpolisen, och på många ställen finns det ingen närpolis att samverka med. Då faller det andra arbetet också. Det måste vara någon som drar i trådarna. Det saknas. Det talas om mer resurser. 575 miljoner kronor är också lönepengar, för löneökningar som inte var kompenserade. Utbildningen kostar ju 0,4 miljarder per plats.
Fru talman! Man ska vara försiktig i sina kommentarer till vänner i riksdagen som man har samarbetat ganska nära med under olika perioder. Det var i budgetöverenskommelser mellan mitt och Gunnel Wallins partier under en rad år i sträck som det lades fast hur många poliser vi skulle ha i Sverige i dag. När Gunnel Wallin tar ett exempel på otrygghet här i Stockholm skulle jag vilja fråga: Har Centern mer pengar i sitt budgetförslag när det gäller satsningar i Stockholmsområdet? Ni har 200 miljoner kronor mer där. Men ni har en reservation där ni talar om oerhört långtgående insatser när det gäller glesbygd. Det måste innebära att ni inte alls har tillfört några resurser till storstadsområdena. Å andra sidan säger ni i reservation 5 - något som tillhör märkligheterna i dessa reservationer - att det är ungdomsbrottsligheten och särskilt ungdomsrånen som ni vill bekämpa. Jag funderade ett tag på om ni i Centerpartiet och något annat parti tycker att ungdomsrånen är ett speciellt glesbygdsproblem. Det är ju där ni har lagt pengarna.
Fru talman! Det är inte preciserat om pengarna ska läggas i glesbygden eller i storstaden, utan de ska läggas där pengarna behövs. Detta är pengar utöver dem som regeringen anser räcker alldeles förträffligt. Jag uppmärksammade att Ingvar Johnsson nämnde glesbygden och en bättre fördelning. Men som situationen ser ut i glesbygden är det ganska svårt att styra upp några unga poliser dit. Det finns bara till stor del poliser som är i 60-årsåldern, som har svårigheter att klara skiftarbetet. Den unga polis som kommer dit får ta hela den här bördan, och den blir övermäktig. Här finns alltså mycket mer att göra för att det ska bli så bra som Ingvar Johnsson får det att låta. När det gäller trygghet, ska väl alla medborgare kunna känna trygghet var man än bor. Så är inte fallet i dag. Jag har varit runt på olika ställen i landet, både i storstad och i glesbygd, och det är mycket bekymmersamt. När man läser förslaget tycker man att det är jättebra, men verkligheten ser helt annorlunda ut. Det är viktigt att ha med sig detta i bagaget.
Fru talman! Jag håller med Gunnel Wallin om att det finns människor som känner otrygghet i samhället. I början av mitt anförande uppehöll jag mig ganska mycket vid de brister som finns och varför det nu är så viktigt att vi genomför nya satsningar när det gäller både den sociala tryggheten och inom rättsväsendet. Gunnel Wallin kan inte så lätt komma ifrån detta med var man tillför resurser och vad man sedan skriver i sina reservationer. Om det nu är betydligt mycket mindre pengar än de 200 miljoner mer som man har i satsningen på polisen som ska gå till på glesbygden, är det inte riktigt det budskapet jag läser när centerriksdagsmän skriver insändare ute i landet. Det är tydligen en mycket mindre del, för de resurserna ska också satsas på att bekämpa ungdomsrån och annat i storstadsområdet. Jag har inte förnekat att ni har en reservation där ni föreslår mer pengar, men vad jag försökte säga var att ni använder pengarna två gånger. Ni skriver dels en kraftfull reservation om glesbygdssatsningar för de här pengarna, dels en annan reservation om att pengarna borde användas för att bekämpa ungdomsbrottslighet och ungdomsrån.
Fru talman! Jag vill informera Ingvar Johnsson, om han inte kände till det tidigare, att för att ta ut en riktning till vänster eller till höger måste man utgå från mitten. Där är just Kristdemokraterna. För övrigt var Ingvar Johnssons anförande av ett ganska stort underhållningsvärde, om man bortser från att det inte fanns något politiskt innehåll i det. Jag skulle vilja citera Ingvar Johnsson från fjolårets debatt, för jag upplever att han är lite pressad. Då sade han så här: "Det är trist att retoriken så totalt tappar kontakten med verkligheten." Det är precis det jag tycker, dvs. att den retorik som Ingvar Johnsson för fram totalt tappar kontakten med verkligheten. Ingvar Johnsson säger att kriminalvården får ett behövligt resurstillskott. Det finns alltså 70 miljoner kvar när man har lagt tillbaka 190-200 miljoner. Det ska räcka till 60 nya platser på Kumla, 100 nya motivationsplatser, mer personal, fler behandlingsprogram etc. Sedan säger Ingvar Johnsson att vi kommer med överbud, och han kallar samtidigt sig själv ödmjuk. 70 miljoner räcker för att rädda kriminalvårdens framtid, mot bakgrund av de aviserade satsningar som regeringen anser att de 70 miljonerna också ska räcka till.
Fru talman! Jag vill kommentera påståendet om att retoriken tappar kontakt med verkligheten. Nu är det så att vi säger att vi vill satsa 595 miljoner mer på polisen. Retoriken ska då ha tappat kontakt med verkligheten. När jag fällde det yttrandet förra året talade kristdemokraterna om 180 miljoner. Då sade jag att man kanske hade tappat kontakt med verkligheten. Jag har protokollet från förra årets debatt här. Vet Ragnwi 180 miljoner? Det var som ett mantra som skulle lösa alla problem. Nu säger hon om en satsning på nästan en halv miljard mer på polisen att retoriken har tappat kontakt med verkligheten. Ibland undrar jag vad som sägs i debatter. Sedan skulle jag vilja ställa samma fråga som jag ställde till Ragnwi Marcelind förra året. Varför ska ni finansiera denna satsning just med ytterligare en karensdag, vilket innebär att lågavlönade sjuka är med och bidrar? Sedan vill jag fråga Ragnwi Marcelind om samma område som jag frågade Gunnel Wallin om. När tänker ni sluta att säga att ni har mer pengar än majoriteten till polisen i Malmö, Göteborg och Stockholm? Detta frågar jag mot bakgrund av det ni skriver i reservationen om den fantastiska glesbygdssatsningen, satsningen i fjällvärlden, osv.
Fru talman! Det var bra att jag använde summan 180 miljoner som ett mantra förra året, för det ledde i alla fall till att Ingvar Johnsson och regeringen i vårpropositionen insåg att man åtminstone skulle anslå de 180 miljonerna för att hjälpa polisen att komma på fötter. Precis som jag har sagt tidigare i dag i debatten handlar det om att ha en verklighetsförankring. Efter att ha varit ute och sett verkligheten, efter att ha fått rapporter som den i dag om att tio polisstationer ska stängas i Stockholms län och efter att ha sett hur utvecklingen vad gäller antalet anställda kommer att bli t.o.m. 2015, även om vi skulle anställa 500 nya poliser per år, inser vi att kontentan är den att vi, Ingvar Johnsson, kommer att få avsätta mycket mer resurser framöver för att klara polisbehovet i Sverige. Ingvar Johnsson svarade mig inte på frågan om kriminalvården. Han har heller inte svarat mig på frågan hur han vill handha klasskampen, nu när vi satsar lika mycket pengar på alla dessa vaktbolag som vi satsar på polisen för att de ska hjälpa till. Vi ska ha en helhetsbild; det håller jag med om. Men hur går det för de människor som inte har råd att betala ett eget vaktbolag? Tror Ingvar Johnsson att vi kommer att få en utveckling som den i USA? Är det detta som är intentionerna vad gäller det som är allas vårt ansvar, dvs. regeringens brottsförebyggande program?
Fru talman! Ragnwi Marcelind tar upp polissituationen i Stockholms län. Jag tycker att det är intressant att hon inte i någon reservation skriver att hon har ytterligare pengar att tillföra just Stockholms län. När det gäller kriminalvården tillför vi faktiskt detta år 271 miljoner kronor. Vi säger att det är viktigt att man satsar på programverksamhet, frigivningsförberedelser och annat. Jag tror ändå att man med de resurserna kan göra en hel del. Det är intressant att Ragnwi Marcelind låter bli att svara på frågan hur man ska finansiera polisen. Jag har ett tidningsurklipp här. En kd-riksdagsman säger att två karensdagar kan ge polisen mer pengar. Jag tycker att det är en lite ensidig finansiering och att det är fel att det är just de sjuka som ska finansiera polisen. Sedan tycker jag också att Ragnwi Marcelind är svaret skyldig när det gäller varför man i denna nya högerfalang följer med moderaterna på neddragningar när det gäller exempelvis fritidssektorn och den sociala sektorn. Jag såg ett program från en av kommunerna i Västsverige, där den ledande kristdemokraten sade att man nu måste skära ned och lägga ned alla fritidsgårdar. Det är viktigare att hålla en låg skattenivå. Då menar jag att man inte har den helhetssyn som jag tycker är så viktig. De nedlagda fritidsgårdarna i den kommunen kanske resulterar i att det behövs fler platser på fängelserna längre fram.
Fru talman! Jag konstaterade med glädje att Ingvar Johnsson tog upp kvinnofridsfrågorna i sitt anförande. Johnsson sade också att det fanns förslag om att säkra kvinnofriden och motarbeta misshandeln av kvinnor. Jag undrar om han kan nämna några exempel, eftersom han inte gjorde det i sitt anförande, på förslag som kan komma. När kan dessa träda i kraft? Min andra fråga rör samarbetet med Europeiska unionen. I regeringens budgetproposition står det att resurstillskottet främst ska användas till ett ökat antal poliser, till att utveckla närpolisen och det problemorienterade arbetssättet, till förbättring av gränskontrollen samt till att ge polisen förbättrade ekonomiska förutsättningar att delta i EU-relaterat arbete. Jag blev något förvånad när Kia Andreasson tidigare tog upp ordförandeskapet och Schengensamarbetet som om detta skulle vara ett stort problem som belastar rättsväsendet. Jag tycker att EU medlemskapet är viktigt för Sverige. Jag tycker att Schengenavtalet är bra både för friheten och för brottsbekämpandet. Hade majoriteten och regeringen inte beaktat dessa båda saker när budgetförslaget lades fram? Det var rimligen inte någon nyhet vad som skulle gälla för det kommande halvåret.
Fru talman! Den sista frågan tar jag först. I det fina samarbete som vi har i de flesta frågor med Vänsterpartiet och Miljöpartiet är EU-frågorna inte inkluderade. Där har vi olika åsikter. Jag har samma positiva grundsyn på EU och på Schengen som Christer Sedan frågar Christer Nylander efter insatserna när det gäller kvinnofrid. Det har pågått ett utredningsarbete, och förslag är på gång hit till riksdagen. Man har bl.a. noga prövat systemet med fotboja för att män inte ska kunna överträda besöksförbud. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna komma överens om de satsningarna. För mig är det en självklarhet att det inte är kvinnan som har blivit utsatt för kränkningar som ska behöva flytta på sig, utan det är mannen som ska hållas därifrån. Vi är klara över att man måste bli kraftfullare i agerandet. Men den frågan återkommer under våren, tror jag, till riksdagen.

Fru talman! Vid denna tidpunkt förra året inledde jag mitt anförande med att informera om hur illa ställt det var ute i landet vad gäller tillgången på poliser. Jag kan bara konstatera att läget är det samma, om inte något värre, innevarande år. Vi talar mycket om närpolis. Med tanke på hur det ser ut i landet skulle jag vilja kalla den för fjärrpolis. Varför det? Jag kommer från Skåne. Där fattas det drygt 200 poliser. Som ett exempel kan jag nämna att 36 närpoliser av totalt 175 från nordvästra Skåne under våren tvingades lämna sina tjänster som närpoliser och övergå till utryckningsenheten. Detta skulle vara en tillfällig lösning på några månader, men tyvärr fortsätter närpoliser att tjänstgöra i utryckningstjänst. Vi har fått ett brev. Det har stått i tidningen att polisen stänger tio stationer här i Stockholm, vilket Kia Andreasson inte har sett. Kanhända har Kia Andreasson som alla andra fått ett brev från Kristina Axén Olin, ordförande i polisstyrelsen här i Stockholms län. Det är daterat den 30 november. Hon skriver så här: "Bästa riksdagsledamot. Inom några dagar kommer du tillsammans med 348 andra riksdagsledamöter att besluta om de ekonomiska resurserna till polismyndigheten för nästa år." Jag hoppar över lite och kommer ned till det som jag tycker är väsentligt i den här debatten: "Vid Stockholms läns polisstyrelses sammanträde den 4 december i år" - det var alltså i går - "föreligger förslag om att stänga tio polisstationer i södra Stockholm. Några av områdena är hårt kriminellt belastade. Ett av distrikten är Söderort, där fem av distriktets åtta närpolisstationer föreslås avvecklas. Idag har Söderorts polismästardistrikt ca 450 anställda, jämfört med 1994 då distriktet hade 700 anställda. Utvecklingen ser dessvärre likadan ut i hela stockholmsregionen där 1 900 anställda har slutat sedan 1994. Samtidigt har antalet invånare i vår region ökat med över 100 000." Det kan hända att Kia Andreasson har sett det här som hon har fått i sitt brevfack nu i dagarna. Efter att jag har läst upp det här kommer ju talesmannen för socialdemokraterna i polisfrågor troligtvis att vara Margareta Sandgren. Då skulle jag vilja fråga henne: Hur kommer ni från socialdemokratiskt håll att bemöta ett sådant här brev som har kommit till oss? I betänkandet framgår att man hade 16 201 poliser den 31 december 1999. Om man räknar bort frånvaro, speciellt sjukfrånvaro mer än 14 dagar, var antalet 15 381. Det är det totala antalet poliser som finns i verksamheten, de som sitter inne och jobbar och de som är ute på fältet. Om polisen inte kommer att kompenseras för full löneuppräkning befaras, enligt vad rikspolischefen sade på vår sammankomst i utskottet, antalet poliser sjunka ned mot 14 600. Det är en mycket oroväckande utveckling. Alice Åström erkände att stängningen av polishögskolan under två år har gjort att antalet poliser har minskat. Vi sa ju redan från början att det blir så om man stänger en skola. Men nu ökar det successivt återigen. Kia Andreasson är inne på precis samma spår och tar med glädje upp hur man nu tänker utbilda poliser, och därmed får vi flera närpoliser. Men när de är utbildade ska de ju ha lön också. Det är redan ett stort glapp. Det finns ett medvetet glapp när det gäller det som man betalar ut i dag och pris och löneuppräkning. Alla ni som var på utskottets sammankomst vet att Rikspolisstyrelsens chef sade att det saknas 200 Hur ska man räkna då? Jo, man kan stå här och vara flott och säga att det ska bli ett tillskott på 575 miljoner till polisväsendet. Men sedan är det de här 200 miljonerna. Man måste ju betala de här lönerna, som man inte har fått kompensation för, på något sätt. Räkna ut vad som blir kvar då och hur det kommer att bli om ett par år framöver! Margareta Sandgren! Vilka åtgärder är ni socialdemokrater beredda att vidta för att vi inte ska gå mot den här minskningen av antalet poliser? För inte så länge sedan - det var närmare bestämt måndagen den 27 november - hade Gunnel Wallin en interpellationsdebatt med justitieministern. Av hans svar framgår klart och tydligt att avgörande för hela polisväsendet är att närpolisområdena får de resurser och den kompetens som behövs för att närpolisen verkligen ska bli basen i polisverksamheten. Ministern anser att det krävs insatser för kompetensutveckling och personaltillskott. Det anser vi också, men det är faktiskt beklämmande när man hör en minister säga dessa vackra, låt mig säga ärvda, fraser som inte stämmer alls med hur verkligheten ser ut. Fru talman! I betänkandet, under avsnittet om polisväsendet, finns det nio reservationer samt ett särskilt yttrande som vi moderater antingen har ensamma eller tillsammans med de övriga borgerliga partierna. Jag har för avsikt att lyfta fram några av de här reservationerna. Jag har tidigare lyft fram frågan om personalsituationen. Vakanserna är ju många, och medelåldern är extremt hög. Jag kan väl upprepa vad Ragnwi Marcelind sade tidigare. Mer än hälften av poliserna är mellan 45 och 65 år. Ca 3 000 poliser är mellan 55 och 60 år. Drygt 600 poliser är över 60 år. Den höga medelåldern resulterar i att poliser tvingas utföra arbetsuppgifter som inte alls passar för deras ålder. Kortsiktigt är det nödvändigt att utöka utbildningen kraftigt och att inrätta ytterligare polishögskolor. Jag säger bara "polishögskolor", eftersom det kanske behövs fler än vad regeringen och ni stödpartier anser. Dessutom bör andra åtgärder vidtas, såsom att polismyndigheterna bör avsätta en viss del av sin budget till nyrekrytering. Så gör man ju i Kanada, och vi i den justitiegrupp som kallades för polisgruppen fick ju information om hur man gjorde för att ha en stark bas och pengar till nyrekrytering. Därför skulle jag återigen vilja vända mig till Margareta Sandgren. Anser Margareta Sandgren att det vore lämpligt att införa något liknande här i Sverige? För att man ska kunna få en stark och effektiv polis krävs det ständig utbildning. Det är oerhört viktigt för den enskilde polisen att erhålla information om nya metoder, om kriminalitetens utveckling och förändring, inte minst narkotikakulturens förändringar, m.m. Man ska komma ihåg att hög kompetens skapar en arbetssituation där poliser är trygga och effektiva. Ett kanske mera känsligt område är polisens arbetstider. Vi moderater anser att polisens arbetstider måste anpassas bättre till verksamhetsbehoven. Självklart måste poliserna i högre grad arbeta kvällar, nätter och helger. Riksrevisionsverket gav ut en rapport förra året som kallades Närpolisreformen och polisens arbetstider. Där framgår det att utformningen av polisens arbetstidsavtal gör att det, i jämförelse med avtalen för andra yrkesgrupper, är mycket svårare att utnyttja de tillgängliga resurserna på ett effektivt sätt. Det finns en nyhet sedan december 1999. Då införde man ett nytt avtal som ger arbetsgivaren bättre förutsättningar för arbetstidsregleringar. Det är något som både arbetsgivaren och Svenska Polisförbundet har gjort en överenskommelse om för att lätta upp när det gäller att man ska kunna arbeta mer just på de här mer obekväma arbetstiderna. Jag vill ta upp en sak till, något som vi också stötte på i Kanada när vi besökte Kanadapolisen. Jag kommer ihåg att Morgan Johansson och jag satt i samma bil en kväll i Montreal. Där fick vi, och kanske ni andra också, ta del av hur man hade lagt upp sitt arbete. Så fort vi i Sverige pratar om ensamtjänstgöring eller ensampatrullering för poliser stöter det på patrull, så att säga. Där hade man en bil som var bemannad med två poliser och en annan med en polis. De var ett gäng, så när de åkte ut på en utryckning var de alltid minst tre i dessa två bilar som kom till platsen. Sedan kunde de få ytterligare förstärkning; det fick vi också se. Men vad gjorde man sedan? Jo, om det behövdes ett omhändertagande tog de poliser som var två hand om den eller dem som skulle omhändertas. Så körde de i väg och ordnade transporten för detta, medan den polis som var ensam i lugn och ro kunde stanna kvar på platsen och ta upp förhör, tala med drabbade osv. Där fick man en betydligt effektivare arbetssituation. Som vi såg det, och som vi moderater ser det, medförde denna effektivisering inte att poliserna behövde känna någon ökad risk i sitt arbete bara för att de fick vara ensamma ett kortare tag. Det är självklart en sådan här modell skulle vara intressant att se i Sverige, med tanke på den brist på poliser vi har. Kanske får man anpassa sig och göra om arbetssättet för att vi ska få ut så mycket som möjligt av polisen. Fru talman! Vi borgerliga partier har även ett särskilt yttrande - jag ser att tiden rinner i väg - om den nationella insatsstyrkan. Vi tycker att den naturligtvis borde vara en nationell resurs och organisatoriskt ligga under Rikspolisstyrelsen. Jag behöver inte utveckla alla argument för det, för det gjorde vi här i debatten förra året. Till sist, fru talman, vill jag säga att det känns bra. Trots att det finns för få poliser har förtroendet för poliserna nämligen ökat. Denna slutsats har tagits fram i en SOM-undersökning från Göteborgs universitet. En förklaring till uppgången kan vara händelser som Malexandermorden, tror statsvetarna Sören Holmberg och Lennart Weibull. Men trots uppgången är det långt kvar till den topp som redovisades för sex år sedan. Det innebär att den bristande tilltro till polisen som ändå finns är allvarlig, då polisen får allt svårare att klara sina arbetsuppgifter. Och det är inte att undra på att tilltron inte har kommit upp i topp, när polisen inte kan komma till mig eller dig när det har inträffat något. Man ser inte polisen, och då sjunker tilltron när man inte får hjälpen när man behöver den. Det är det som är så viktigt för oss politiker: Det är vår skyldighet att ge förutsättningar så att Sverige har tillräckligt med poliser och att människor därmed kan känna sig trygga. Fru talman! Jag ställer mig bakom det bifallsyrkande till reservation 1 som Gun Hellsvik tidigare har gjort. Jag står bakom alla våra reservationer men yrkar för tids vinnande inte bifall till någon annan.
Fru talman! Jag har egentligen bara en fråga till Maud Ekendahl. Den handlar just om detta med polisbristen - beskrivningen av den stora bristen på poliser och de svårigheter denna innebär. Nu har det ju öppnats en ny polishögskola. Det ska öppnas ytterligare en. Maud Ekendahl är också lika medveten som majoriteten om att det kommer att ta tid innan vi har utbildat poliser. Ändå låter det, när jag lyssnar på Maud Ekendahl, som om bara Moderaterna fick bestämma skulle vi ha fullt med poliser i morgon dag. Ska man klona, eller vad ska man göra? Verkligheten är ju att utbildningskapaciteten ökar och det kommer fler poliser, men det här kommer att ta tid. Sedan vill jag påpeka att detta med pris och löneomräkning osv. gäller alla statliga verk. Moderaterna i finansutskottet står också helt bakom principen att det ska drivas på det här sättet och att man ska ha det här generella kravet. Det är ju ingenting som är speciellt för majoriteten när det gäller det här området. Sedan måste jag ställa en fråga om Moderaternas reservation 7, som handlar om utredningsverksamheten. Man skriver inledningsvis: "Vi vill understryka vikten av att polisen inte skriver av anmälningar utan att detta är befogat. Allmänhetens förtroende för polisen hotas om den som anmäler ett brott bibringas uppfattningen att man inte ens försöker utreda det anmälda brottet." Är det Moderaternas uppfattning att detta är vad poliskåren i Sverige gör i dag? Jag tycker att det är ganska allvarligt om Moderaterna menar att polisen skriver av anmälningar utan att det är befogat.
Fru talman! När det gäller polisbristen, Alice Åström, tycker jag att hela eftermiddagen har handlat om den. Vi har tagit upp dessa vinklingar här. Som jag också har sagt har vi redan från börjat hävdat detta med den polisbrist som skulle uppstå när vi stängde polishögskolan. Det måste vi faktiskt få upprepa, eftersom vi visste hur det skulle bli. Nu säger ni att det blir fler poliser och tycker att det är bra. Men, Alice Åström, Ragnwi tog ju upp prognosen att även om man räknar upp med 500 nya poliser varje år är man ändå år 2015 nere på 14 900 poliser. Därför blir det ju ingen uppräkning av antalet poliser. Ni är grundlurade. När det sedan gäller löne och prisuppräkningen är det just detta som är så märkligt: Så här är det på varje område. Men jag diskuterar polisväsendet, och då tar jag upp vad som ligger i glappet på 200 miljoner. Man ska dock komma ihåg att under den borgerliga regeringen, då Alice Åström inte satt i riksdagen, beslutade denna att det skulle finnas ramar tilltagna för att använda till den här uppräkningen. Men det har ju den socialdemokratiska regeringen struntat i sedan man kom till makten år 1994.
Fru talman! Då får jag väl, om vi nu ska gå tillbaka i tiden, påminna om att det var en borgerlig regering som fattade beslut om den största besparingen någonsin på det här området - 500 miljoner kronor. Detta har vi fått dras med under väldigt lång tid. Maud Ekendahl talar om prognoser för hur det ska bli med polisen och hur grundlurade vi är. Vi vet att målsättningen är att öka antalet när det gäller polisutbildningen. Helst ska vi nå upp till 900 per år. Lyckas vi med, nu när vi ökar kapaciteten både i Umeå och här i Stockholm, kommer vi faktiskt år 2015 att vara uppe i över 20 000 poliser. Då räknas ändå med övrig avgång, pensionsavgångar osv. Och detta är siffror från polisväsendets eget budgetunderlag. Det gäller att välja vilka siffror man vill läsa och hur man vill tolka dem. Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga detta: Tänk om massmedier och politiker uppmärksammade de gånger då polisen gör ett lyckat jobb, gör lyckade utryckningar, kommer i tid osv. - vilket den faktiskt gör i de allra flesta fallen - i stället för att ständigt använda sig av extremfall! Det kanske också skulle skapa lite bättre trygghet hos allmänheten.
Fru talman! Nu tycker jag att det ska vara slut med tjafsandet om neddragningen med 500 miljoner under den borgerliga regeringen. Alice Åström kan gå tillbaka till socialdemokraterna och fråga: Hur var det egentligen? Det var stökigt och bökigt i denna riksdag när nydemokraterna var med. Det gjorde att de borgerliga ledamöterna tvingades till ett samarbete med socialdemokraterna för att klara budgeten och säkerställa ekonomin under det tredje året. Då sade socialdemokraterna: Ja, vi går med på det och hjälper er, för det är för rikets bästa. Men under förutsättning att 500 miljoner dras ned i budgeten på en gång när det gäller rättsväsendet. Man gick en bit på vägen och drog ned 150 miljoner kronor. Det resterande tog socialdemokraterna på ett bräde när man kom till makten 1994.
Fru talman! Vi kommer nu in på Stockholmsområdet och de olika fördelningarna av den budget som vi ännu inte har beslutat om. Det är svårt för mig som riksdagsledamot att sätta mig in i de enskilda länens problem. Men fördelningen av den budgethöjning som vi har gjort för polisen har mig veterligen inte skett med exakta belopp ut till länen. Jag tycker naturligtvis att det är väldigt beklagligt att tio polisstationer behöver stängas. Men jag vet samtidigt att ekonomin i Stockholm, det stora underskottet, har varit ett problem. Men det är ju saker som ledningen för polisen måste fördela. Det kan inte jag ha åsikter om här och nu. Däremot tycker jag, som jag sade, att ordförandeskapets extra kostnader, som också kommer att drabba Stockholmspolisen, naturligtvis ska tillföras utanför polisens budget i ett separat anslag, speciellt med tanke på att det har tillförts så mycket pengar till ordförandeskapet. Det tar jag för givet. Särskilt gäller detta också samarbetet i EU och Schengen. Dessa pengar ska inte tas från den ordinarie grundplåten för polisen. Det har jag hela tiden hävdat.
Fru talman! Att sätta sig in i alla polismyndigheters verksamheter begär inte jag heller. Men om man sitter i justitieutskottet kommer information dels i tidningen, dels får vi brev från ordföranden för polisen i Stockholms län. Jag vet att Kia Andreasson själv är den som emellanåt brukar ta upp exempel på olika sätt. Det är förvånansvärt att man inte kan ta del av den stora staden eller hemorten själv. Nu valde inte jag att ta Göteborg, för det kunde Kia Andreasson ta själv, men att inte kunna engagera sig i olika delar av landet. Men det går bra, Kia Andreasson, när det gäller tingsrätterna. Då fanns det möjlighet att engagera sig i budgetarbete för Ängelholms tingsrätt, som blir en kansliort.
Fru talman! Anledningen till att jag inte kunnat engagera mig var att jag inte visste om fördelningen hade skett över huvud taget, vilket jag hävdar att den inte har gjort. Men vet Maud Ekendahl bestämt att Rikspolisstyrelsen redan nu har fördelat exakta summor till länen så vet Maud Ekendahl mer än jag.
Fru talman! Debatten har ju gått ut på att vi gång på gång har talat om att det är för lite pengar till polisen. För polismyndigheten i Sverige sade någon av ledamöterna att man räknar med att det samlade underskottet för 2001 blir 1⁄2 miljard kronor. Det här har vi tagit upp i våra diskussioner. Det är förvånansvärt att inte Kia Andreasson vet om det när vi har diskuterat budget.

Fru talman! Först vill jag, liksom några andra, inleda med att tacka för det samarbete som vi har haft fram till nu med budgeten - naturligtvis samarbetspartierna. Även om Gun Hellsvik inte är här för tillfället vill jag tacka henne. Vi i Vänsterpartiet tycker att hon leder utskottet på ett bra och fint sätt. Jag tycker speciellt att vi har en trevlig och god stämning i utskottet. Det är inte ofta som det är ett speciellt otrevligt debattklimat. Det är bra. Att rättsväsendet är ett viktigt område kan man se på den långa talarlistan och alla de deltagare som vill vara med i debatten. Just nu är det ganska glest i kammaren, men de dyker väl upp så småningom. För två år sedan inledde jag budgetdebatten med att läsa lite grann ur Vänsterpartiets kriminalpolitiska motion. Jag tänker göra så i dag också. Kriminalpolitiken ska verka brottsförebyggande och reparativ, dvs. motverka och städa upp det som samhället inte klarar av. Den ska ses i ett helhetsperspektiv och förena ett generellt samhällsperspektiv med speciella insikter om orsaker till brott. Vi behöver en kriminalpolitik som dels är human med utgångspunkt i en noggrann analys av de sociala villkor som människor lever under, dels är progressiv och samverkar med en generell och solidarisk välfärdspolitik som syftar till ökad delaktighet och minskade klassklyftor. Vänsterpartiet tror inte att hårdare tag är den allenarådande lösningen på en ökad brottslighet. Vi tror att det viktigaste är att lära sig att förstå orsakerna till brott och att på så många olika nivåer som möjligt försöka förstå vad olika åtgärder har för effekt på människor. En trovärdig politik ser helheten och försöker förstå hur det mesta i livet och samhället hör ihop. Det går inte att prata om rättsväsendet utan att försöka förstå att rättssäkerheten är beroende av en klok politik när det gäller andra områden.

Kriminalpolitiken handlar också om att många barn växer upp utan närvaro av båda föräldrarna. När det gäller pojkar är det bevisligen mycket viktigt med en närvarande pappa. Utredningar visar att bland dömda män har ett stort antal haft liten eller ingen kontakt alls med sin pappa. I den kriminalpolitiska helhetssynen spelar polisen naturligtvis en stor och viktig roll. Eftersom Vänsterpartiet hävdar att många andra politiska beslut hör ihop med antalet poliser krävs det mycket stark politisk enighet kring vilken sorts samhälle vi vill ha, och utifrån den diskussionen är det svårt att veta exakt hur många poliser vi behöver. Hur många poliser ska vi ha i Sverige? Vi har lite olika åsikter om det. Var ligger lagomnivån? Ska vi anslå pengar till 100, 200, 1 000, 2 000, 3 000 nya? Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår var de borgerliga partierna ska ta alla poliser från. Jag hör och förstår att man vill tillföra mera pengar. Men hur och var man ska hitta redan utbildade poliser är för mig en gåta. Det har startat en ny polishögskola i Umeå, och det ska öppna en på ett ställe till. Om det behövs för att behålla rättssäkerheten när det gäller polisen måste vi självfallet vara beredda att diskutera en ytterligare, dvs. en fjärde polishögskola. Jag ser ingen annan väg att få fler poliser än att utbilda fler. Takten måste vara klok, därför att kvaliteten på utbildningen måste oavsett var den ligger vara lika hög som nu. Jag tycker också att man måste titta på hur många poliser det skulle behövas för att få ett visst mått arbete utfört på ett visst sätt under en viss tid. I detta sammanhang vill jag också säga att det är en myt att poliser ofta slutar sin anställning - som någon redan har sagt. Det är tvärtom så att poliser är mycket trogna sitt yrke till skillnad från många andra yrkesgrupper. Om man påstår något annat måste det vara för att undergräva och medverka till att förtroendet för poliskåren försvagas. Sanningen är att avsevärt färre poliser slutar sina jobb jämfört med andra jobb. Det är viktigt att hålla sig till sanningen. Det finns ett annat problem som Rangwi Marcelind påtalade, nämligen att de som lämnar poliskåren ofta är unga. Det är inte heller konstigt eller speciellt för poliskåren. Så ser det ut inom andra yrkesområden också. Ibland händer det som inte får hända. Det dröjer för länge innan polisen kommer efter ett larm. Det händer sällan om man tittar på det totala antal utryckningar som polisen gör. Men om man upprepar många gånger att polisen inte kommer och att det inte finns några poliser, kan det naturligtvis uppfattas som sant. Då har man lyckats med att skrämma människor och få människor att tro att det inte är någon idé att ringa eftersom det ändå inte finns några poliser som kan komma. Det är olustigt om människor ska vara rädda för något som inte är relevant. Jag kan ge ett exempel från helgen i Stockholm. Vid stängningsdags utanför en krog blir det ett stort bråk. Grannar ringer och anmäler att det är bråk. Det tar fem minuter innan polisen är på plats. Varför kan vi inte någon gång prata om alla de gånger som polisen verkligen kommer och när deras snabba insatser verkligen fungerar. Polisen ska inte behöva höra att de inte kommer när det i verkligheten oftast inte är sant. Jag är glad över att ett flera år gammalt vänsterkrav har uppmärksammats i årets budget. Det gäller poliser i glesbygd. Vi är många, inte bara Vänsterpartiet, som påtalat riskerna med att människor i glest befolkade områden inte känner sig trygga och att det finns risk att människor tar lagen i egna händer. Vi ser också mycket positivt på att, som jag sade tidigare, det har öppnats en polishögskola i Norrland, i Umeå. Förhoppningsvis kommer det att underlätta rekrytering av poliser till Norrland. Jag säger förhoppningsvis eftersom jag vet att flera poliser som går utbildningen nu helst vill jobba i Stockholm eller någon annan storstad för att de anser att de lär sig yrket snabbare om de får jobba i en större stad. Jag vill som i fjol påpeka det stora arbete polisen lägger ned på alkoholrelaterade brott. Enligt många poliser är hela 80 % av alla våldsbrott relaterade till alkohol. Sena öppettider på krogen, lördagsöppet på Systembolaget, stora mängder alkohol på och kring musik och idrottsarenor, eventuellt sänkta alkoholpriser, alkoholrepresentation m.m. är exempel på beslut i andra delar av samhället som rättsväsendet inte styr över men som har direkt påverkan på många delar i rättsapparaten och framför allt på polisens arbete. Det är alltför enkelt att tro att fler poliser löser alkoholrelaterade våldsbrott. Många sådana brott sker, som flera har sagt, inom hemmets väggar. Många kvinnor och barn kan vittna om detta. Fler poliser skulle förmodligen inte reda ut det problemet.Däremot skulle kanske pengar till skolan, fritidssektorn och socialtjänsten kunna förbättra situationen. Jag tror också att många män behöver få stöd på ett sätt som liknar det som kvinnor får från kvinnojourer. I det senaste numret av Polistidningen finns två mycket intressanta artiklar. De handlar om olika saker men har att göra med grundsynen på kriminalpolitiken och polisens arbete. Den ena handlar, som rubriken säger, om att otrygghet kan byggas bort. En kvinnlig doktorand från Chalmers har tittat på säkerhetsaspekterna ur olika vinklar. Hon pekar på två modeller för att förebygga brott. Den ena modellen är säkerhetsmodellen med mer av kontroll, nolltoleransprojekt och säkerhetsprylar. Den andra modellen benämns safety-modellen, dvs. trygghetsmodellen. Den förstnämnda modellen är den mest populära för tillfället. Hon menar att vi mer och mer genom olika kontrollåtgärder försöker få till stånd trygghet. Det blir mer och mer vanligt med galler, övervakningskameror och vakter. Hon menar att trygghet inte uppnås genom att någon tar sig rätten att bevaka andra människors handlingar. Hon undrar om vi verkligen vill ha ett mer slutet och välbevakat samhälle. Trenden går åt det hållet. Många kontrollåtgärder visar utåt att det här är så otryggt och farligt att bo att vi här måste låsa in våra saker och alla behöver övervakas. Hon säger att hon förstår varför det har blivit så, men hon undrar om det är så vi egentligen vill ha det. I Sverige säger många att vi är för ett öppnare samhälle, men i praktiken hämtar vi inspiration från länder med ett mycket kontrollerande system. I New York-modellen var det från första början klart vilka som skulle skyddas, nämligen den vita överklassen mot andra grupper av människor. Kritiken mot modellen har bestått i att andra samhällsklasser har känt sig utpekade och utsatta för polisbrutalitet. Som jämförelse nämner den här forskaren ett trygghetsprojekt i Toronto i Kanada, där man vänt på problematiken genom att utgå från de mest utsatta gruppernas perspektiv. Bland referensgrupperna finns kvinnor från olika etniska grupper, hemlösa, homosexuella och andra grupper som ofta känner sig utsatta och hotade. Man utbildar poliser i de utsatta gruppernas problematik och studerar den fysiska miljön noga för att tidigt planera trygghetsåtgärder som inte upplevs som kontrollerande. Man har värdar på tunnelbanan, och man har lister att trycka på om man är rädd. Bussarna stannar på beställning. Hon menar att välplanerade åtgärder är bättre än tillfällighetslösningar, som ofta bygger på eldsjälar. I det sammanhanget nämner hon nattvandringsprojekt och nattögon. Hon frågar sig vad dessa utgår från när de ingriper och menar att det finns risk att man förstärker termer som "vi" och "dem" och att det kan leda till att de som är annorlunda blir mer utsatta. Liv och människor ska finnas i stadslivet, säger hon men menar att väktare i olika former inte är en naturlig social kontroll. Den andra artikeln ska jag sammanfatta, eftersom tiden har runnit i väg. Den handlar om att poliserna i Norge är obeväpnade. Jämförelsen med Sverige visar att poliser här skjuter så att människor skadas medan antalet skadade poliser i Norge är mycket lägre än i Jag menar inte med detta att man ska plocka av våra poliser vapnen, men det visar vilka skilda förhållningssätt som man har när man löser svåra problem och att resultatet blir lite olika. Jag tror att svensk polis tillhör världens bästa. Det beror på den utbildning som våra poliser får och på de arbetsuppgifter de har. Vänsterpartiet tror fortfarande på näpo-organisationen och på det problemorienterade arbetssättet. När man inför ett nytt arbetssätt tar det alltid ett antal år innan det till fullo fungerar. Vi tror att både poliserna själva och medborgarna vinner på att vi fullföljer och kanske förbättrar näpo-arbetet. Ibland höjs det röster för att polisen inte ska syssla med små och meningslösa insatser. Jag tror att vi måste vara försiktiga i den bedömningen. Invånarna behöver även i fortsättningen ges möjligheter till en personlig kontakt med polisen där människor får hjälp med för dem viktiga ärenden, även om de kanske inte är så viktiga för många av oss som står utanför och tittar på. Fortfarande är det så, vilket jag tror att Maud Ekendahl nämnde, att befolkningen har ett stort förtroende för polisen. Det är en av våra största uppgifter här i riksdagen att så gott vi kan se till att det förtroendet behålls och ännu hellre förstärks.

Fru talman! Yvonne Oscarsson talar lite grann om antalet poliser och undrar hur man ska få tag i poliser. Det som vi i dag skördar konsekvenser av i form av för litet antal poliser är att Polishögskolan varit stängd under tre års tid. Yvonne Oscarsson går sedan lite längre. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig när man uttalar sig om bedömningar som gjorts t.ex. av Rikspolisstyrelsen i den redovisning som den har gjort och av polisfackets ordförande både när det gäller hur många människor som faktiskt tar avstånd från polisyrket och lämnar det och när det gäller hur många poliser som behövs. Jag skulle vilja fråga Yvonne Oscarsson: Tror Vänsterpartiet inte på de redovisningar som vi får del av och som ska vara ett underlag för oss som beslutsfattare när vi talar om hur mycket resurser våra partier vill avsätta till de olika områdena? Yvonne Oscarsson talade vidare om att vi vill skrämma människor. Jag och många med mig har dock varit ute och sett hur det ser ut i verkligheten i dag. Jag har besökt Ludvika, där en ensam polisman körde omkring på natten. Han sade: Även om jag ser någonting allvarligt hända kan jag inte ingripa. Jag måste ringa efter den närmaste bilen, som tar en timme på sig för att komma mig till hjälp. - Dessutom var han gammal. Är det verkligen enligt Yvonne Oscarsson ett sätt att skrämma människor när oppositionen för fram att vi behöver fler poliser?
Fru talman! Först vill jag säga till Ragnwi att jag tycker att det är väldigt bra att hon är så engagerad. Jag vet att hon är ute mycket i verkligheten, och även det är bra. Det är faktiskt så att poliser lämnar verksamheten. Jag hoppas att inte bara jag lyssnade när rikspolischefen sade att det är ungefär 1 % som lämnar polisyrket. Jämfört med andra yrkesgrupper är det en väldigt låg andel, sade rikspolischefen. Ragnwi Marcelinds tilltro till honom är ju väldigt hög när det gäller andra siffror, och jag hoppas att den är lika hög när det gäller detta. 1 % av poliskåren lämnar yrket. Jag vill också upprepa att även andra ungdomar lämnar sina yrken. Det är tydligen så i vårt samhälle i dag att många människor vill byta jobb, och man gör det i andra yrkesgrupper mycket oftare än poliserna. När det gäller de här siffrorna har vi naturligtvis med stort allvar sett på de tabeller som vi vid samma tillfälle fick presenterade av rikspolischefen. Alice Åström talade om att om man kommer upp till att utbilda 900 poliser per år, klarar vi det här bra. Jag har tillsammans med Ragnwi tittat på det här, och vi kom fram till att om man utbildar 900 poliser har man en god försörjning om några år.
Fru talman! Jag tackar Yvonne Oscarsson för den inställningen. Ska vi utbilda 900 poliser per år är jag jättenöjd. Det är precis vad vi vill. Vi vill tillföra mer resurser och starta en tredje polishögskola, eftersom vi anser att man måste lyssna på de signaler som man får från Rikspolisstyrelsen. Det är dock inte detta som föreslås i regeringens budgetalternativ. Det handlar för 2001 om ca 140 poliser netto, sedan man räknat bort pensioneringar osv. Detta antal ska man ställa i relation till att det är ca 170 som slutar. Man kan säga att det inte är någonting att bara 1 % slutar. Det är kanske inte det i förhållande till andra yrken, men inom poliskåren är det väldigt mycket mot bakgrund av att man samtidigt i realiteten rekryterar bara 140 nya. En sista fråga. Jag har besökt Söderhamns närpolisområde, som också är Yvonne Oscarssons närpolisområde. Jag var ute och åkte nattpatrull med en man som hade varit polis i 34 år. Han signalerade verkligen en oro för den ensamhet som han upplevde när han körde nattpatrullbil. Det fanns inga möjligheter för honom att ingripa om någonting skulle hända. Yvonne Oscarsson, som också har besökt det här närpolisområdet, vet att det är en väldig brist på poliser. Vad ska vi säga till dem, Yvonne Oscarsson? Ska vi säga att antalet poliser räcker? Eller har vi ambitionen att försöka uppnå det som Rikspolisstyrelsen har gett oss indikationer om? Då behövs det mer pengar. Då ligger vi inte fel när vi yrkar på mer.
Fru talman! Vi ska naturligtvis säga att vi i Sveriges riksdag är väl medvetna om att problematiken med för få poliser är sann. Så uppfattar jag det i alla fall. Det beror på att vi stängde Polishögskolan. Det vet vi också. Jag hör att olika partier vill tillföra mer pengar. Men det tar ändå en viss tid att utbilda. Man kan inte utbilda i alltför snabb takt - i alla fall inte enligt Vänsterpartiet och förmodligen inte heller enligt våra samarbetspartier. Man måste förbereda utbildningsplatserna, rekrytera lärare och se till att polisens utbildning håller mycket god kvalitet. Den får vi aldrig nagga i kanten. Kvantitet kan aldrig stå över kvalitet. Man måste ta det lugnt och klokt. Jag tycker att jag kan åka hem och hålla huvudet högt och säga att vi från vår sida naturligtvis kommer att göra vad vi kan för att få fler poliser.
Fru talman! Yvonne Oscarsson säger att de borgerliga partierna bara jagar efter fler poliser. Hon undrar var vi ska få dem ifrån, för det finns inte fler poliser. Det är just det problemet vi har haft uppe i debatten. I betänkandet på s. 36 står "regeringen anför att det är avgörande för hela polisväsendet att närpolisområdena nu får de resurser och den kompetens som behövs för att den verkligen skall bli basen i polisverksamheten". Det oroar oss. Vi menar att de poliser som finns inte räcker. Därför måste man låta poliserna göra det som de är bra på och anställa civila till det andra jobbet. Det har vi försökt förklara. Om man ska leva upp till målsättningen i betänkandet måste man utbilda fler poliser eller göra som jag har sagt. Vi känner till situationen. Vi vet att det tar två och ett halvt år att utbilda poliser. Det är därför vi har varit så upprörda. Det står i betänkandet att detta ska genomföras med de pengar som finns. De ska också räcka till de löner som det fattades beslut om förra året. Det gör ett stort hål i pengarna som utgör satsningen på polisen.
Fru talman! Det skulle kännas bra att säga att vi backar fem år. Vi kör i gång polishögskolan i Umeå för fem år sedan. Vi kör i gång en polishögskola i Götaland för två år sedan. Vi kör i gång en polishögskola längst ned i Skåne nu. Då blir det lätt. Det går inte att skynda fortare. Det är lätt att vara efterklok. Jag skulle också kunna säga att vi borde ha förstått, när vi stängde Polishögskolan. Jag var inte med om det. Men jag kan säga nu att det var dumt och korkat. Men det blev så. Nu gäller det att göra saker så bra som möjligt för framtiden. Enligt oss går det inte att just nu utbilda i snabbare takt än vi gör, för att det ska bli en klok och bra utbildning.
Fru talman! Yvonne Oscarsson erkänner att situationen är sådan som vi tidigare har framfört i debatten. Det är bekymmersamt. Jag hoppas verkligen att det blir lika fördelning över hela landet, i glesbygd och storstad. Behovet är påträngande överallt. Det har förts en diskussion om vakter. Det kan inge trygghet för allmänheten om man ser vakter. Jag tror dock att tryggheten hade varit större om man hade sett poliser. En vakt kan inte göra mer än du och jag. De är beroende av att överlämna brottslingen de griper till en polis. Det pratas mycket om vakter och vaktbolag. Det är ett komplement. Men de kan inte ersätta polisen.
Fru talman! Det är ett svaghetstecken när man i ett samhälle tvingas anlita vakter och vaktbolag för att människor ska känna sig trygga och känna att deras egendom är tryggad. Det är inget bevis på ett tryggt samhälle att det kryllar av poliser - om det nu gjorde det - eller vakter. Det skulle vara mycket trevligare om vi hade ett så tryggt samhälle så att vi slapp ha poliser och vakter. Jag tror att vi är överens om det. Gunnel Wallin vet likaväl som jag att vi inte har någonting att säga till om fördelningen av resurser. Det sköter Rikspolisstyrelsen tillsammans med samtliga länspolismästare. Det finns naturligtvis faktorer som styr. I årets budgetproposition står det klart och tydligt att rekryteringen av poliser i glesbygd ska öka. Det betyder att man tar hänsyn till det när man fördelar resurserna ut till landet.
Fru talman! Det är märkligt att Yvonne Oscarsson och hennes parti inte kan eller vågar sätta ned foten och tala om hur många poliser som behövs. Det är inte konstigare än vilket verksamhetsområde som helst, att man kan tala om hur många poliser som fattas i verksamheten. Hur bemöter Yvonne Oscarsson partiets sympatisörer som frågar hur många fler poliser man anser att vi måste ha ute i samhället? Vi moderater har vågat sätta ned foten och sagt att det är bra med 3 000 fler poliser. Vi tycker inte att det är konstigt att vi kan lyssna till en bedömning från en verksamhetschef, i det här fallet rikspolischefen. Vi kan förstå att hans bedömning är rätt och riktig. Vi politiker måste lyssna till sådana budskap som vi får och inte bara styra hur som helst härifrån Sveriges riksdag. Självklart kan vi inte se till att få 3 000 poliser på en gång. Men man måste ha en målsättning. Det är nästan ingen här i dag som har sagt att det fortfarande finns poliser som arbetar inne med administrativa arbetsuppgifter. Därför har vi sagt att vi behöver fler civilanställda. Vad anser Yvonne Oscarsson om den saken? Behöver vi fler civilanställda? Vi har också sagt att vi behöver fler polishögskolor. Vi måste använda olika infallsvinklar och göra olika saker för att öka antalet poliser.
Fru talman! Maud Ekendahl förstår inte att vi tycker att det är svårt att tala om precis hur många poliser vi vill ha. Hon tycker att det är konstigt. För oss är det inte så konstigt. Grunden för Vänsterpartiet är att vi vill ha ett annat sorts samhälle än vi har i dag. Vi vill göra förändringar på andra ställen i samhället, så att man kanske inte behöver ha bevakning som i dag, än mindre ytterligare mer bevakning. Vi har sagt många gånger att allt hör ihop. Det har jag sagt i mitt anförande i dag också. Om man skulle lägga mer resurser - mer pengar och fler människor - på ungdomsgårdar, idrott, kulturevenemang och inte minst skolan, skulle det kanske inte behövas så mycket pengar i andra ändan, till poliser. Därför är detta inte så lätt för oss. Vi har en helt annan vision av samhället. Visst är det bra med civilanställda. Jag var på Polishögskolan och fick träffa en grupp civilanställda som gick en utbildning och lärde sig utredningsarbete. Några av länspolismästarna från deras hemlän var där och fick information om utbildningen. Enligt länspolismästarna hade de civilanställda fått en bättre utredningsutbildning än vad många poliser har. Det tycker jag är bra. Såvitt jag känner till kommer man att fortsätta att utbilda civilanställda i utredningsarbete. Det tycker jag är bra.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Yvonne Oscarsson, eftersom Yvonne Oscarsson tog upp New York-modellen. Varför känner ni att det är ett rött skynke för er? Här har Yvonne Oscarsson talat om att man ska förebygga brott osv. Modellen går ut på att stävja brott och ta hand om ungdomar som begår småbrott så att de ska förstå att de inte ska begå allt grövre brott. Ett sådant förslag borde faktiskt Yvonne Oscarsson ställa sig bakom. Vi ser vad man gjorde i projektet i Eskilstuna. Det var efter New York-modellen. Jag hoppas att Yvonne Oscarsson ändrar sin uppfattning och inser att New York-modellen är lyckad. Sedan behöver man inte ta den bokstavligen. Det har vi aldrig sagt. Men vi tycker att de idéerna ska fortplantas ut i organisationen och ut på fältet i ännu större utsträckning än tidigare. Jag vill också göra en kort kommentar. Vi moderater vill inte heller att poliserna ska bli av med sina tjänstevapen. Däremot anser vi att en polis är precis som en rörmokare. Han eller hon behöver en verktygslåda med olika möjligheter att kunna omhänderta en person med olika batonger osv. som finns i verktygslådan. Många har skrattat åt oss moderater när vi talat om synligheten. Det tog Gunnel Wallin upp här. Vi moderater säger att det inte gör någonting om fler poliser använder sina uniformer så att de blir synliga. Det räcker ibland att man ser en polis eller en polisbil för att man ska skärpa sig.
Fru talman! Jag börjar med det sista, synligheten. Jag tror precis som Maud Ekendahl att det är viktigt att polisen syns. Det tror jag verkligen. Det är minst lika viktigt att polisen kommer och finns när människor behöver hjälp av polisen. Synligheten har en förebyggande effekt. Det har visat sig att på de ställen där man t.ex. har satt upp polisbilar vid sidan av vägen kör människor långsammare och försiktigare, och det blir färre olyckor. Man vet att det fungerar så. Jag tror att det är så också med patrullerande poliser. Vapen tycker vi precis lika om. Det tänker jag inte kommentera något mer. Det gäller däremot inte New York-modellen. Det finns saker i New York-modellen som jag tror är bra, Maud Ekendahl. Grundtanken är nolltolerans. Som jag tolkar det ingriper man väldigt tidigt och talar om för människor: Så där får man inte göra. Gör man det väldigt tidigt är det bästa förebyggande arbetet att andra människor än poliser gör det jobbet. Det kan t.ex. vara människor som arbetar inom förskola och grundskola, på arbetsplatser eller överallt där vi befinner oss. Det gäller att människor talar om för andra människor när de går över gränsen. Polisens arbete enligt New York-modellen var väldigt mycket kontrollerande. Man har bl.a. i Eskilstuna använt bevakningskameror. Jag har varit och tittat på det. Det har fungerat bra. Jag vet det. Men jag tror att man måste plocka vissa godbitar och inte använda modellen så att det blir ett hårdare och mer kontrollerande samhälle och att människor känner sig bevakade när de kanske inte behöver vara det.
Fru talman! Först vill jag kommentera försöket i Eskilstuna. Det slog ut mycket väl. Tyvärr har man fått sluta med verksamheten, eftersom man inte har resurser att fortsätta arbeta i enlighet med New Yorkmodellen. Jag tänkte ta upp en annan sak. Vi har i Sverige en mycket låg uppklaringsprocent. Vi ligger under 25 % för uppklaring av begångna brott. Då ska vi veta att det vi i dessa sammanhang kallar för uppklarade brott knappast är det människor i allmänhet skulle betrakta som uppklarat. Vår uppklaringsprocent är internationellt sett låg. Då undrar jag först om Yvonne Oscarsson anser att nivån på uppklaringen i Sverige är acceptabel. Det andra jag undrar är om Yvonne Oscarsson anser att antalet poliser har någon betydelse för uppklaringsprocenten.
Fru talman! Visst tror jag att antalet poliser har med antalet uppklarade brott att göra. Det är rätt logiskt, om man tänker efter. Ju fler människor som kan jobba med ett brott borde innebära att man klarar ut brottet på ett bättre och snabbare sätt, och förhoppningsvis att man löser det. Man måste utbilda sig mer inom polisen. Enligt vad jag har förstått av uppgifter från polishögskolan är man i länen inte speciellt bra på att utbilda poliser som har den gamla polisutbildningen. Där tror jag att man måste försöka att stödja och se till att poliser som inte har den nya polisutbildningen får komma till polishögskolan och få fortbildning. Jag tror att människor mår väl av fortbildning. Jag tycker naturligtvis inte att det är acceptabelt. Ska man hårdra är det aldrig acceptabelt att man har något enda ouppklarat brott. Men både Gun Hellsvik och jag förstår att vi väl aldrig kommer så långt. Visst skulle det vara bättre om fler brott klarades upp.
Fru talman! Jag vill först påminna oss om att i Kanada har man en uppklaringsprocent som ligger på närmare 70 %. Då har man räknat bort morden, eftersom man har en väsentligt högre uppklaringsprocent för dem. Nu fick jag ett klart svar från Yvonne Oscarsson att antalet poliser är av betydelse för uppklaringen och att det är oacceptabelt med en så låg nivå. Dessutom påpekade Yvonne Oscarsson, vilket jag inte helt håller med om, att våra äldre poliser inte skulle räcka till som utredare. Tvärtom är det ofta så att de har en lång erfarenhet. Självklart behövs återkommande utbildning. Men då får man se till att det finns pengar i budget så att våra poliser kan få utbildning. När det gäller tillförsel av unga som bl.a. ska kunna delta i uppklaringen av våra brott är det inte så väldigt svårt att få i gång en mer omfattande utbildning. Vi har nu två platser där man utbildar poliser. Där kan man ta in fler för utbildning. Dessutom är polisutbildning av hög kvalitet ingenting nytt i Sverige. Det behövs inte ett långt processande innan vi även på fler orter kan få i gång ytterligare utbildning.

Fru talman! Jag kan glädja fru talman med att en av oss har strukit sig från listan, så jag kommer nog att hålla mig till mina minuter - och kanske någon minut till. Här är polisen som mitt i gatan står, Han visar hur man kör, han visar hur man går. Ibland säger han stopp och så är gatan fri Då kilar alla bilarna så kvickt förbi - tut tut tut tut Mammorna komma förbi med sina små, de trilskas ju ibland och mamma säger då, att om du ej är snäll och lyder mamma nu så tar poliskonstapeln dig, det vet du ju - tut tut tut tut. Jag tror att många av er kommer ihåg den här sången om polisen som sjungits i skolorna runtom i landet, och som jag hörde faktiskt sjungs än i dag. Den har naturligtvis mycket av fördomar i texten, men de tycker jag att ni ska glömma bort. Det gäller t.ex. att polisen alltid är en han, och inte en hon, och att det alltid bara är mammorna som kommer med de små barnen. Men jag tycker att den här lilla polisvisan har en viss poäng ändå. Den visar att man ska respekt för vad som är rätt och vad som är fel. Den är dessutom väldigt lätt att lära. Man har de här tuten så att säga i ryggmärgen. Fru talman! Vad som är rätt eller fel tycks inte sitta i ryggmärgen i dag på alla medborgare. Vi är nog alla eniga om att en skärpning måste ske. Hur det sedan ska ske kan vi ha olika åsikter om, men jag tror att det är oerhört viktigt att börja lära barn och ungdomar. Ingen av oss undgår att se ungdomsbrottsligheten frodas i vårt samhälle i dag. Det gäller ungdomsrånen osv. Här bör vi vara uppmärksamma. Fru talman! Jag vill i mitt anförande skicka tre centersignaler - tre kraftiga centertut - till regeringen och dess samarbetspartner Vänsterpartiet och Miljöpartiet som berör polisväsendet. Signalerna är trygghet, närhet och arbetsmiljö. Signal ett är trygghet. I Sverige borde ingen vara rädd för att t.ex. vistas ute eller inne varhelst man befinner sig i landet - i staden eller på landsbygden. Samhället borde vara tryggt. I ett fritt demokratiskt välfärdsland borde alla ha rätt att kräva och få respekt för sin egen integritet samt skydd för sitt ägande. Dessvärre är det inte så. De grova brotten tycks komma närmare och bli än råare. Mord som redovisas i massmedierna i dag är snarare något vanligt än något ovanligt och uppseendeväckande. Det sker både i stad och på landsbygd. Bland de senare som har uppmärksammats finns mannen i Höör i Skåne som blev brutalt mördad. En kvinna i Märsta fick sluta sitt liv i ett bråk. Det är det tredje på en månad. Tryggheten i vårt samhälle är sårad och sargad. Centerpartiet kan inte acceptera en utveckling där respekten för den enskilda människan totalt tycks saknas ibland. Ett samhälle där livet inte värderas - det kan vi inte vara med om. Rättsväsendet och därmed även poliskåren måste få de resurser som de har rätt att kräva för att kunna utföra ett bra arbete. De har i dag en orimlig arbetsbelastning. Centerpartiet har i årets budgetalternativ tillfört rättsväsendet mer pengar än vad regeringspartiet har i sin budget. Fru talman! Signal två tjuter: Närhet. Polisen måste finnas tillsammans med åklagare och tingsrätter nära människorna. I dag kommer åter varningssignaler. Jag garanterar Yvonne Oscarsson att det faktiskt är så. I en av mitt hemläns kommuner kommer det inte att finnas poliser under alla tider på dygnet. Det är fullständigt oacceptabelt! Polisen måste finnas nära människorna alla tider på dygnet. Det innebär att vi inte kan acceptera att en endaste en av våra kommundelar eller kommuner saknar polisresurser. Det är just genom närhet som polisen också får mycket till skänks som är oumbärligt i ett polisiärt arbete. Person och lokalkännedom är en ovärderlig kunskapstillgång. Genom att också befolkningen känner sin polis skapas ett bra arbetsklimat. Närhet betyder också det som ni har talat om här i dag - att polisen syns. Bara det gör självfallet att det sker en skärpning. Titta bara på trafikövervakningen! Ska man nå en nollvision för trafikolyckorna får man inte glömma bort polisens närvaro i trafikvimlet. Det får inte bara vara en bil vid sidan av vägen. Centerpartiet har, som jag sade, i årets budgetalternativ tillfört rättsväsendet mer pengar än vad majoriteten har gjort. Jag upprepar: Vi kräver mer resurser till polisväsendet! Observera att vi ställer upp på den ökning om en miljard kronor som majoriteten talar om. Men vi vill dessutom ha ytterligare 900 miljoner kronor till rättsväsendet under den kommande treårsperioden. Det måste vara så för att det ska vara möjligt att utöka antalet polistjänster och anställa fler till civila tjänster inom polisen. Det måste också bli möjligt att frigöra polisresurser som kan arbeta med att förhindra brott. Inte minst behövs det också poliser som har möjlighet att arbeta förebyggande bland våra barn och ungdomar. Polisen i mitt hemlän saknar möjligheten att kontinuerligt besöka skolorna. Man kan inte prioritera den biten. En polis som finns ute i verkligheten och som har den tid som behövs för att fungera i nära samarbete med andra myndigheter, och inte minst vara en resurs för alla människor - det behövs! Det var ganska intressant att höra den debatt som fördes här i dag under hela eftermiddagen. Det gjorde att jag kunde gå tillbaka till Riksdagens utredningstjänst och se efter vad det var som hände när det blev antagningsstopp till polisutbildningen. Vilka partier var det som sade ja, och vilka partier var det som sade nej? Jag vill erinra om att samtliga borgerliga partier plus Miljöpartiet faktiskt sade nej till att lägga ned Polishögskolan. Jag tycker att man ska vara rättvis och ärlig i de här frågorna. Jag har både protokollet och antagningsstoppet med mig från Riksdagens utredningstjänst. Vi vill också från Centerpartiet understryka betydelsen av att polisen inte skriver av anmälningar om brott utan att det är befogat. Allmänhetens förtroende för polisen hotas faktiskt om den som anmäler ett brott får uppfattningen att det är ett ringa brott som polisen inte bryr sig om. Fler ärenden bör utredas och redovisas till åklagaren. Vi är medvetna om att det finns en resursbrist i dag som gör att detta är svårt. Fru talman! Jag vill sluta med signal tre, som har att göra med arbetsmiljön för polisväsendet. Gunnel Wallin, som är vår ordinarie ledamot i utskottet, har gjort många studiebesök ute i landet och sett hur verkligheten fungerar. Bl.a. har hon varit med mig och besökt Uppsala län, som är ett av de län där polisresurserna i dag är fullständigt oacceptabelt små. Jag vill erinra om en motion som jag har skrivit och som gäller Uppsala län speciellt. Jag tar inte upp den nu, utan jag ska återkomma till den i en interpellation direkt till justitieministern. Det är alltså långt ifrån bara Stockholms län som har det besvärligt. Dessvärre är det så här i hela landet. Jag tycker att vi ska vara eniga om att det inte är bra. Det råder polisbrist, fru talman, så jag inser att det inte är lätt att i en handvändning komma till rätta med problemen. Förutom de extra resurserna i form av mer pengar nu måste man även arbeta med personella resurser både kortsiktigt och långsiktigt. Det behövs. Antalet poliser måste bli betydligt fler än i dag. Arbetsmiljön för den enskilde polisen är i dag långt ifrån tillfredsställande. Jag behöver knappast erinra om de brutala polisbeskjutningar som gjorts mot poliser i tjänst. Vi känner oss alla mycket berörda när vi tänker på det. Det måste naturligtvis sätta sina spår hos den yrkeskår som vi har. Det påverkar säkert även de ungdomar som står i vägskälet och ska välja framtidsbana. Fru talman! Det som riksdag och regering kan göra är att visa rättsväsendet och polisen respekt, och erkänna att det måste tas krafttag för att polisutbildningen ska utökas. Det behövs också åtgärder så att de som utbildar sig till poliser inte slutar och ger upp på grund av arbetsmiljön. Det råder turbulens på sina håll i landet. God personalpolitik inom de statliga myndigheterna måste omfatta hela poliskåren i hela landet. Fru talman! Jag står bakom alla centerreservationer i dagens betänkande. Gunnel Wallin har redan yrkat bifall, så jag yrkar bara bifall till hennes förslag. Mina tre centersignaler var alltså: trygghet, närhet och arbetsmiljö.

Fru talman! Centern var emot en nedläggning av Polishögskolan tillsammans med de övriga borgerliga partierna och Miljöpartiet. Att Miljöpartiet var emot har jag sagt hela tiden. Att Centern var emot missade jag faktiskt i början. Men i de tre därefter följande budgetpropositionerna där Centern samarbetade med regeringen kunde ju Centern haft möjlighet att påbörja en polisutbildning igen. Det var ju tre år som gick till spillo, och det har varit fatalt för utvecklingen och bidragit till den situation vi befinner oss i nu. Då undrar jag varför Centern inte gjorde någonting åt det. Rigmor Stenmarks anförande nu klargör ju att det var ett väldigt dåligt beslut. Man hade ju chansen tre gånger i budgetsammanhang att öppna Polishögskolan. Den andra aspekten gäller att nu anslår Centerpartiet 200 miljoner extra de kommande åren, dvs. 200 miljoner för 2001. Tror Rigmor Stenmark att det kommer att räcka till allt? Kommer dessa 200 miljoner att kunna förändra bilden så väldigt mycket om man jämför med den föreslagna budgeten? Det var de två synpunkter jag hade.
Fru talman! Nej, vi tror inte att det kommer att räcka. Men med den extra miljarden och de extra pengar som vi lägger på skulle det bli lite bättre. Eller hur? Det kan i alla fall inte bli sämre om man lägger på detta på majoritetens förslag. När det gäller intagningarna till Polishögskolan skulle det gott kunna vara så som Kia Andreasson säger, nämligen att vi säger att vi tar upp Polishögskolan nästa år igen. Men det är inte så enkelt. Det går inte att vara så hattig. Vi måste visa någon slags respekt för den majoritet som fattade besluten. Uppehållet i intagningen till Polishögskolan inleddes höstterminen 1995, och det varade fram till januari 1998. Jag tror att vi nu är överens om, även Vänsterpartiet trots att man var med på detta, att det är dumt ibland med dessa neddragningar. Det är bara att erkänna det, och det gäller även majoriteten här i dag.
Fru talman! Det sista var ju positivt. Jag tycker att Centern i övrigt i diskussionen har använt sådana brösttoner när det gäller den utveckling som vi har haft. Man var ju ändå med om detta. Jag vet att Lena Ek i finansutskottets debatt gjorde en stark markering av hur dåligt allting var inom polisen samtidigt som man själv har medverkat till situationen. Jag tycker ändå att Centerpartiet skulle vara lite ödmjuka. 200 miljoner extra kan man visserligen få vissa saker uträttade för, men i det stora hela gör det inte så väldigt stor skillnad i den stora satsning som vi ändå gör.
Fru talman! Det är inte bara ökade satsningar på polisresurser som Centerpartiet gör. Det handlar också om satsningar på andra områden. Jag började mitt anförande med en barnsång. Det gjorde jag lite medvetet. Vi tycker att det är oerhört viktigt att man satsar på barn och ungdomar. Vi har en annan profil när det gäller familjepolitiken än vad många andra partier har. Det var inga brösttoner. Det vore mig främmande att använda brösttoner. Det tror jag att Kia Andreasson kan hålla med om. Jag tycker inte att det hör hemma någonstans. Det här är svåra frågor. Men däremot kan vi ha lite olika åsikter om hur vi ska nå målet att få ett tryggt samhälle.
Fru talman! Jag har tre korta frågor. Den första gäller Centerpartiets beskrivning att alla människor ska ha rätt till närhet till polis dygnet runt. Hur många poliser innefattar det? Mig veterligen har vi aldrig varit i närheten av det någonsin i Sverige. Gäller det alla människors rätt till närhet till polisen dygnet runt över hela Sverige hur långt bort man än bor och hur långa avstånden än är? Finns det några tankar hos Centerpartiet om detta? Här räcker ju inte ens de poliser som Moderaterna vill ska finnas speciellt långt. Sedan vill jag ställa en annan fråga till Centerpartiet. Menar Centerpartiet verkligen det som man säger i reservation 7 om utredningsväsendet? Man säger att man vill understryka vikten av att poliser inte skriver av anmälningar utan att detta är befogat. Anser Centerpartiet att man gör det? Den tredje frågan gäller detta att fler ärenden måste utredas och lämnas till åklagare. När man diskuterar den statistiken är det ganska intressant att se vilka ärenden det är som ska utredas. Om man tittar på statistiken över brott med låg uppklarningsprocent visar det sig att väldigt många av de brotten är cykelstölder. Jag inser att polisen aldrig kommer att kunna lösa en cykelstöld om jag ringer och säger att jag hade en cykel som stod här utanför och nu är den borta. Samma sak gäller om man får en mobiltelefon som man har haft liggande i bilen stulen. I en stor andel av brotten i statistiken är det nästan omöjligt för polisen att bedriva något större utredningsarbete. Därför skriver man av dem. Menar ni att polisen skriver av anmälningar där man kan utreda utan att det är befogat?
Fru talman! Först gällde det detta med närhet i alla kommuner dygnet runt. I mitt hemlän finns det sex kommuner. Där har det aldrig tidigare varit så att det inte har funnits en polis som har varit nära och varit möjlig att nå dygnet runt. Det har inte varit så i någon av dessa kommuner förrän nu. Sedan frågade Alice Åström om vi anser att utredningar läggs ned utan att det är befogat. Ja, tyvärr sker det. Det visar polisen på. Gunnel Wallin sade i sitt anförande att åklagarmyndighetens centralisering har gjort detta besvärligare. Det är bara fakta som jag redovisar. Jag har fått dem från mitt hemlän. Jag hoppas att inte alla har det likadant. Sedan gällde det rån och vardagsbrott. Alice Åström tar upp cykelstölder. Man kan ju tycka att det är en liten sak att stjäla en cykel. Det är väl ingenting. Men vi får akta oss för att säga så. Vilka signaler ger det? Jag tror inte heller att polisen reder ut alla cykelstölder som sker i min hemstad Uppsala där vi cyklar mer än någon annanstans. Eftersom jag har min son på läktaren kan jag inte låta bli att berätta om när han var liten och hade sparat ihop till en ny cykel. Han cyklade upp till affären och ställde cykeln där för att åka med idrottsföreningen på en fotbollsmatch. När han kom tillbaka var cykeln stulen. Det var en liga som åkte runt med lastbil och bara skyfflade på de cyklar som stod efter vägarna. Det är ingen liten fråga. Det är en varning - vi måste ta hand om vardagsbrottsligheten. Jag undrar också hur vi ska göra det nu när det har gått så långt. Men det är ingen liten fråga.
Fru talman! Jag vill verkligen poängtera att jag inte sade att det var en liten fråga, och jag vill inte förringa brottet. Jag undrade hur stora möjligheter vi tror att polisen har att utreda och klara upp ett brott. Jag vet precis vad det innebär att få en cykel stulen. Jag har själv barn som också har råkat ut för det. Här handlar det om vilka utredningsmöjligheter som finns. Vilka möjligheter har polisen att kunna klara av de här ärendena? Det måste vi också ta med i statistiken när vi diskuterar detta. Sedan diskuterade vi detta med att det ska finnas poliser närvarande i alla kommuner dygnet runt. Jag måste antagligen bo i ett dåligt län. I Vaggeryds kommun, som jag kommer ifrån, har vi mig veterligen under de 13 år som jag har bott där aldrig någonsin haft en polis som har varit närvarande dygnet runt. Däremot har vi möjlighet att få kontakt med polisen. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att vi kan ha rörliga patruller och att det finns tillräckligt med poliser. Men om man ska kunna ha det dygnet runt i alla kommuner runtom i landet tror jag att vi behöver ha ett väldigt stort antal poliser.
Fru talman! Det handlar också väldigt mycket om hur ledarna är i de olika polisdistrikten. Jag hade inte tänkt ta upp det här, utan direkt med Thomas Åström tar upp det själv vill jag säga att jag tror att det har väldigt mycket att göra med hur man organiserar. Det är Centerpartiets klara besked att vi vill ha närhet, att vi vill ha poliser tillgängliga i kommunerna. I mitt län är det väldigt långa avstånd. Det är tio mil från Uppsala till kommunen längst norrut och tio mil till kommunen längst söderut. Det är tre polisbilar som tjänstgör under helgen. Det är fullständigt oacceptabelt.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att vi som politiker är beredda att ta ansvar för beslut som vi har varit med om att fatta. På tal om Polishögskolan kvarstår att vi hade ett samarbete med Centerpartiet under de tre åren närmast före valet 1998. Då hade vi samma anslag på rättsväsendets område. För att anknyta till Kia Andreassons replik, hade det naturligtvis under alla de åren varit möjligt att ställa villkor om att skolan skulle öppnas, men det ansågs inte vara den viktigaste uppgiften då. Jag tycker därför att det som sägs om polisresurser och om resurser till rättsväsendet inte stämmer riktigt överens med att vi hade exakt samma budget under de tre åren.
Fru talman! Jag vill bara citera vad Ingbritt Irhammar sade när det gällde att lägga ned Polishögskolan, pengarna m.m. Hon sade: "Vår reservation 10 går ut på att vi inte kan ställa upp på regeringsförslaget med de besparingar som det innebär för polisens verksamhet. Vi vill i stället tillföra 75 miljoner kronor utöver regeringens förslag för att bl.a. kunna bygga ut närpolisverksamheten, inte bara i städerna utan framför allt också i glesbygden. Detta innebär också att intagningen till Polishögskolan kan fortsätta, vilket är nödvändigt för att få ett jämnare intagningssystem. Det är också en nödvändighet för polisverksamheten att Polishögskolan bevaras."

Fru talman! Det var i inledningsskedet. Jag lyssnade i dag på Ingvar Johnsson, och jag blev lite fundersam när han anklagade Centerpartiet. Men jag blev glad när jag fick höra att efter sammanträdets slut hade man fört en diskussion om att vi bör ha en viss aktning för varandra och att vi är olika partier med olika inriktningar i fråga om hur vi prioriterar pengarna. Det var verkligen en smärtsam procedur som vi gick igenom i samhället förra mandatperioden, men vi prioriterade polisverksamheten även då.
Fru talman! Jag har en kort kommentar om stängningen av Polishögskolan. Vänsterpartiets syn i efterhand är den, som jag försökte förklara, att man borde ha haft en större framförhållning innan man stängde och kanske skulle ha satt i gång utbildningen i snabbare takt när man sedan öppnade. Men det är lätt att vara efterklok. Jag vill fråga Centerpartiet om inte den omorganisation och den nya polisutbildning som kom till efter stängningen är mer anpassad - och en behövlig anpassning - till det nya, problemorienterade arbetssätt som polisen nu jobbar med. Vi tror att det kanske, fast det var smärtsamt, var nödvändigt att stänga skolan. Jag vill också kort kommentera frågan om cyklarna. Jag tror tyvärr - det är ju hemskt att säga det - att många människor anmäler cykelstölder utan att egentligen tro att polisen ska klara upp brottet. Jag säger det eftersom jag vet att på många ställen i landet kommer inte människor och tittar i polisens källare där det står hundratals cyklar, som ingen någonsin frågar efter och som sedan auktioneras bort. Jag vet inte om det har att göra med polisens kraftansträngningar att utreda, men det är naturligtvis svårt att utreda cykelstölder. Jag har själv förlorat flera cyklar, så jag vet hur svårt det är.
Fru talman! Jag förstår att Yvonne Oscarsson och jag är på precis samma linje. Vi vet båda att det går väldigt snabbt att riva ned ett träd, men det tar förskräckligt lång tid innan det byggs upp. Det är samma sak när det gäller Polishögskolan. Det är bara att beklaga att ni inte höll med oss när det begav sig. Vi har nu börjat prata om cyklar, men vi borde egentligen prata om att cykelstölder är inledningen till något mycket allvarligare. De små brotten är en inledning. När man inte ser vad som är fel och rätt ger det ena brottet det andra; man ser att "det här gick ju" och "det här gick också". Då hamnar man i det olustiga samhälle som vi har i dag. Det går inte att bortse från de grova mord och rån som förekommer. Vi från Centerpartiet kan inte acceptera det.
Fru talman! Jag instämmer helt i det Rigmor Stenmark säger om att små brott alltid är början. Jag tycker att vi framför allt borde vara väldigt försiktiga och uppmärksamma när s.k. små brott begås av väldigt unga människor. Jag vet att det har förekommit hemma, och det förekommer säkert överallt i Sverige, att unga människor t.ex. stjäl cyklar och tror att det är tillåtet att "låna" en cykel som står lämpligt. De har inte förstånd nog att inse att det är stöld. Som Rigmor Stenmark säger är det kanske början till att stjäla bilar och att begå allt grövre brott, och det kan t.o.m. sluta med våldsbrott. Det är beklagligt, och vi borde tillsammans hjälpas åt att markera för ungdomar att så här gör man inte. Det kan också ingå i Maud Ekendahls nolltolerans att man på ett tidigt stadium tar tag i det här och visar att så här gör man inte.
Fru talman! Jag svarade inte på frågan om den nya polisutbildningen och organisationen är bättre anpassade till dagens samhälle. Jag har tyvärr inte möjlighet och tid, på grund av annat utskottsarbete, att alltid följa justitieutskottets arbete. Men jag förutsätter att efter dagens debatt kommer justitieutskottets alla ledamöter att mycket noga följa den utbildning som nu är på gång, så att man inte om två eller tre år står här igen och säger att man borde ha lyssnat på varningarna och gjort något annat. Nu har man chansen att göra något bra av det här. Det skulle vara hedersamt om samtliga ledamöter i justitieutskottet tog sig tid att verkligen debattera de här frågorna och kom fram till en gemensam lösning. Det gagnar ju både oss människor och poliskåren bäst.

Fru talman! Polisväsendets resursutveckling har varit föremål för många inlägg i debatten. Moderaterna sade att det förra året var tillräckligt med resurser, men det vi lägger fram nu är alldeles för dåligt. Det har debatterats här tidigare. Jag vill bara säga att med det förslag som vi har lagt om förstärkningar nästa år kommer polisen att kunna anställa de färdigutbildade poliser som då går ut. Det finns också i budgetpropositionen förslag om att utöka antalet utbildningsplatser för att så småningom komma upp till 900. Då kommer vi att klara att förstärka polisen på det sätt som man önskar. Det som skiljer oss väsentligt, som flera har varit inne på i debatten tidigare, när det gäller samhällets brottsbekämpning är att vi anlägger en helhetssyn på kriminalpolitiken. Det förtjänar att upprepas. Vi hävdar att välfärdens fördelning har stor betydelse för brottsutvecklingen. Med det vill jag ha sagt att moderaterna, när de satsar betydligt mer på polisen, faktiskt gör det på bekostnad av välfärdens omfattning. Ser man på moderaternas förslag till budget kan man på område efter område av betydelse för välfärdsutvecklingen konstatera att moderaterna är beredda att försämra. Det gäller i skolan, för människor som är sjuka och för människor som är arbetslösa. Man vill ge mindre resurser till kommunerna, vilket i förlängningen får konsekvenser för hur kommunerna kan tillhandahålla fritidsaktiviteter och kultur för barn och ungdomar eller stöd via socialtjänsten, osv. Inte heller är man beredd att satsa något för att förhindra att klyftorna i samhället ökar, trots att man gjorde ett stort nummer av det häromveckan. Människors trygghet avgörs inte ensamt av mer resurser till polisen, utan också av många andra faktorer. Framgång med brottsbekämpning avgörs inte ensamt av fler poliser, utan det kräver fler aktörer och insatser på andra områden. Jag har förstått av debatten här i dag att polisväsendets budgetunderlag har lästs noga - åtminstone vissa rader. Man skriver följande: "Polisens insatser kan i och för sig påverka brottsutvecklingen. Men flertalet förändringar torde ligga utanför polisväsendets kontroll och påverkan." I morse, på väg hit, träffade jag en person som var chef för en § 12-anstalt. Han sade att trycket på dessa anstalter är ganska stort. Det behövs naturligtvis mer resurser. Men han slutade med att säga till mig att situationen inte kommer att förändras enbart genom att man ger mer resurser till den verksamheten. Han sade att mer pengar behövs till skolan till stöd för barn och ungdomar som finns i riskzonen och som riskerar att hamna snett i livet. Det behövs alltså mer av insatser i uppväxtåren. Att moderater och övriga borgerliga partier kritiserar oss socialdemokrater för förslag både vad avser resurser och utveckling av verksamheten i övrigt får vi kanske leva med. Vi är väl medvetna om situationen inom polisen och de problem som finns, men den skräckbild eller den eländesbeskrivning som ni gärna ger uttryck för kan vi inte riktigt ställa upp på. Den faller faktiskt tillbaka på polisen självt. Moderaterna säger - Gun Hellsvik sade det inledningsvis - att rättsväsendet är i djup kris. Brott utreds inte och klaras inte upp. Gärningsmän grips inte, och brottspreventiva åtgärder har upphört. På det temat fortsatte också Ragnwi Marcelind. Risken med er kraftiga kritik mot polisväsendets sätt att klara sina uppgifter är att det kan bli en självuppfyllande profetia. Alla tror att det är så dåligt. Alla upplever inom sig att det är så dåligt. Enligt er klarar de ca 16 000 poliser vi faktiskt har ingenting. Egentligen är det så att det görs en väldig massa bra saker inom polisväsendet. En hel del väldigt svåra utredningar har man faktiskt klarat av. Det gäller utredningarna om det som hände på Hisingen, mordet på Björn Söderberg och morden i Malexander. Det är stora gigantiska utredningar, och det har man klarat av. På så sätt kan vi gå vidare och hitta många saker som görs väldigt bra av polisen. Det förtjänar de faktiskt också beröm för. Trots knappa resurser - det har man haft - har ett stort och omfattande reformarbete pågått under senare år. Det gäller utbildningen och dess innehåll, som vi har varit inne på tidigare. Det gäller chefsutvecklingen, utvecklingen av arbetsmetoder, teknikutveckling och inte minst IT-utvecklingen. Inte att förglömma är utvecklingen av närpolisen och det problemorienterade arbetssättet. Det arbetet behöver naturligtvis fortsätta. Vi måste ändå erkänna att det faktiskt har hänt en hel del inom polisverksamheten. Det allvarliga i er kritik är kanske inte den del som riktas mot oss, utan den del som riktas mot polisen. Allvarlig är också er brist på tilltro till polisens förmåga att lösa de uppgifter som rätteligen bör ligga på Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna. Det handlar kanske inte alltid om polisresurser. Med det vill jag gå över till att kommentera de reservationer som har gjorts på detta område. det är Kristdemokraterna och Centern - att Rikspolisstyrelsen inte fördelar resurserna till polismyndigheterna med någon nyanserad bedömning, trots att detta sker i dialog med polismyndigheterna. En intressant iakttagelse är, som Ingvar Johnsson har varit inne på tidigare, att ni i denna reservation förespråkar mer resurser till glesbygden, medan ni i en annan reservation säger att vi ska prioritera ungdomsbrottsligheten. Ungdomsrån förekommer kanske mer i storstad än i glesbygd. Jag vill säga att fördelningen av resurserna och de kriterier som ligger till grund för fördelningen är ganska väl balanserade och nyanserade, men ni vill ha en annan ordning när det gäller fördelningen. Det tycks vara så att kristdemokrater och andra är bättre på att fördela än Rikspolisstyrelsen själv. I reservation 3 från moderaterna är tilltron inte heller särskilt stor vad gäller fördelningen. I den skriver moderaterna att polismyndigheterna bör åläggas att avsätta pengar till nyrekrytering. Tror ni inte att de gör det? Om mer poliser är det akuta behovet är det väl ganska självklart att resursökningen går till det? Inte heller tror ni att polismyndigheterna tar något ansvar för vidareutbildningen, utan här kräver ni centrala riktlinjer. Vad har ni för belägg för den kritiken? Vad gäller decentralisering av budgetansvar kräver ni riktlinjer centralt. Då kan man fråga sig om ni verkligen vågar förorda decentraliserat budgetansvar mot bakgrund av den bristande tilltro ni har till myndigheternas förmåga att hantera det övriga. Centern och Folkpartiet att antalet civilanställda bör öka på sikt. En utredning ser nu över frågan om renodling av arbetsuppgifterna. Rikspolisstyrelsen har i sitt budgetunderlag beskrivit behovet av fler civilanställda. Man skriver om personal som efterfrågas. Det kan vara bilinspektörer, IT-specialister, beteendevetare, statistiker och andra med särskild kompetens. Det som efterfrågas i reservationen har av Rikspolisstyrelsen redan angivits. I reservation 5 om prioritering av olika slag av brottslighet - den som jag tog upp tidigare - som framställts av Kristdemokraterna och Centern framhåller man att ungdomsbrottsligheten är det som bör prioriteras. Det finns mycket mer att göra där, men jag tror säkert att polisen ute i olika delar av landet - i städer och på mindre orter - prioriterar det som handlar om ungdomsbrottslighet. I reservation 6 om närpolisen anför man från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet att mer resurser måste till för att upprätthålla närpolisreformen. Javisst! Närpolisområdet är faktiskt prioriterat, och mer resurser kommer att tillföras. Återigen vill jag säga att ni misstror polisen när det gäller att kunna organisera resurserna på rätt sätt genom att ni säger att närpolisens ansvar för utryckningsverksamheten bör begränsas. Nu är det så att det är upp till varje myndighet att bedöma hur utryckningsverksamheten ska organiseras. På en del håll har det fungerat bra. Vi anser att det finns stora fördelar med att närpolisverksamheten och ingripandeverksamheten kan integreras på ett bättre sätt, men det måste vara upp till varje myndighet att själv organisera den delen. I reservation 7 om utredningsverksamheten anför man från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet att den utredning som aviseras ska ta upp hur polisen hanterat avskrivningsmöjligheterna. Detta har tidigare tagits upp av Alice Åström, bl.a. Menar ni verkligen vad ni säger när ni säger att polisen använt avskrivningsmöjligheterna för att kunna ändra ärendebalanserna? Det är en ganska grov anklagelse, tycker jag. Om man inte har fog och belägg för den tycker jag att man ska ta det lite försiktigt. Genom påståenden av det här slaget undergräver ni förtroendet för polisen. Vi är alla ense om att det är en angelägen uppgift att förkorta handläggningstiderna, och den tar vi på största allvar. Det pågår en del arbeten och projekt för att nedbringa tiden från anmälan till lagföring. Beträffande användningen av civila utredningsmän framgår det av betänkandet att polisen fram till dags dato har utbildat 140 civila utredare, och ytterligare kommer att beredas möjligheten. Jag ska kommentera ytterligare en reservation. Den gäller polisutbildningen. Där säger Moderaterna och Centerpartiet att det inte är givet att alla poliser måste ha samma utbildning, utan geografiska variationer kan motivera en mer differentierad utbildning. De säger också att huvudmannaansvaret för polisutbildningen bör utredas. Jag skulle gärna vilja ha det här med en differentierad utbildning lite närmare beskrivet. Jag ser att det skulle sätta upp en massa hinder för en rörlighet inom poliskåren i hela landet och begränsa möjligheter till avancemang osv. Och det skulle kanske bidra till att vi får en A-polis och en B-polis. I några av moderaternas motioner föreslås att polisutbildningen ska öppnas för fler än för dem som tänker bli poliser. Har vi verkligen, när vi säger att polisen nu skriker efter mer polisresurser, möjligheter att öppna den för flera andra som inte tänker bli poliser? Och hur har ni tänkt er med huvudmannaansvaret? Vem ska vara huvudman? Är det något som ska läggas ut på entreprenad? Vad det gäller arbetstiderna är ett arbete på gång. Man har slutit ett bra avtal, och det ger de här förutsättningarna. Då undrar man vad mer ni efterfrågar. Jag stannar här när det gäller att kommentera reservationerna i betänkandet avseende polisområdet. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Margareta Sandgren sade inledningsvis att moderaterna vill höja anslaget till rättsväsendet på bekostnad av välfärden. Då undrar jag, Margareta Sandgren, om inte rättsväsendet är en del av välfärden. Vidare påstod Margareta Sandgren att tilltron till polisen inte är kopplad till polisresurser. Mot slutet av mitt anförande tog jag faktiskt upp just vad statsvetarna från Göteborg, Sören Holmberg och Lennart Weibull, sade, nämligen att tilltron har ökat. Men den har inte ökat så mycket att den är som den var för sex år sedan. Det är inte undra på att vi inte har tillräckligt med förtroende för polisen. När människor inte känner sig trygga på gatorna sjunker självfallet förtroendet för polisen. Menar Margareta Sandgren att hon inte ställer sig bakom vetenskapen utan har sina egna tolkningar? Jag ställde också tre frågor i mitt inledningsanförande till Margareta Sandgren. Jag fick inte svar på en enda. Jag kan inte tänka mig att jag kan få svar på alla tre under det här replikskiftet. Men jag skulle gärna vilja ha svar på en enda. Den gäller det brev som har kommit från ordföranden i polisstyrelsen i Stockholms län, Kristina Axén Olin. Det kom till samtliga riksdagsledamöter häromdagen. Där talar hon om att man måste stänga tio polisstationer i södra Stockholm. Kommer ni socialdemokrater att svara på det här brevet, eller kommer ni att låta bli att över huvud taget nämna något till brevskrivaren?
Fru talman! Jag hävdar med bestämdhet, Maud Ekendahl, att ni gör det här på bekostnad av välfärdsutvecklingen. Vi har föreslagit ett antal områden som behöver få mer resurser. Det handlar om att motverka segregation i utsatta bostadsområden. Det ställer ni inte upp på. Ni ställer inte upp på mer pengar till skolan; det har ni sagt nej till. Det handlar t.ex. om transfereringar till hushåll på minus 16 miljarder. Ni vill ta ifrån människor det som är en trygghet för dem i vardagen, dvs. att de har en bra skola, bra vård och omsorg, ekonomisk trygghet och att de kan bo i bostadsområden där de kan känna sig trygga. Där är det viktigt att sätta in de här resurserna. Jag ska bemöta det här med Kristina Axén Olins brev. Det tillförs mer resurser. Fördelningen ut till polismyndigheterna är en uppgift för Rikspolisstyrelsen. Jag antar att Rikspolisstyrelsen tar hänsyn till vilka kostnader man kan ha och hur situationen ser ut på olika ställen med de kriterier som ligger till grund för fördelningen. Man kan väl bolla tillbaka till Kristina Axén Olin. Hon kanske borde fundera lite grann på hur viktigt det är med tryggheten i övrigt och på hur viktigt det är med välfärden i övrigt. Vad har det för påverkan på brottsutvecklingen när man stänger fritidsgårdar? Det finns många andra områden som man skulle kunna gå in på. Jag tror inte att vi kommer att svara på det här brevet från Kristina Axén Olin. Fördelningen av resurserna ligger på Rikspolisstyrelsen. Förtroendet för polisen ligger väl ganska högt enligt den senaste mätningen även om den inte har gått upp eller ned särskilt mycket. Jag återkommer i nästa replik.
Fru talman! Det här är ingen allmänpolitisk debatt. Man drar upp skola, barnomsorg osv. Nu diskuterar vi ju rättsväsendet och i det här avsnittet polisen. Sedan skyller man på Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen är ju en myndighet som delar ut pengarna. Men pengarna kommer ju någonstans ifrån, och de kommer härifrån. Och det handlar ju om hur mycket pengar som man ger till polisen. Jag ska läsa ur det här brevet för Margareta Sandgren, eftersom hon, liksom Kia Andreasson, tydligen inte har brytt sig om det. Det är ju en moderatlogotyp i ena hörnet, och man kanske inte läser vad som står i sådana papper. Så här står det i alla fall: "Polisstyrelsen i Stockholms län beslutade i maj om att begära en utökad ram om 400 mkr. Av de begärda medlen erhöll polismyndigheten i Stockholm ett engångsbelopp om 80 mkr, eller ca en femtedel. Med regeringens förslag kommer vi tvingas att stänga ytterligare polisstationer under 2001 och i värsta fall avskeda poliser." Ni säger att ni ska nyanställa poliser. Hur går detta ihop?
Fru talman! Nej, jag har inte tagit del av det här brevet. Det låg väl i posten när vi kom i dag. Jag har inte sett det, och jag har inte heller sett den fördelning som Rikspolisstyrelsen har gjort - om man nu har gjort den färdig. Därför kan jag inte kommentera det. Vår uppgift här är ju att prioritera områden som man ska ägna särskild uppmärksamhet åt, att påtala de brister som finns - och det gör vi ganska ofta, både från vårt håll och från ert håll, och ibland sammanfaller de åsikterna också - och att ge anslag. Detta är alltså vår uppgift här. Jag tycker att det är viktigt att påtala det. Däremot fördelar vi inte resurserna ut på polismyndigheterna. Maud Ekendahl säger att vi nu talar om rättsväsendet och inte om någonting annat. Jag kan förstå att det känns lite obehagligt för moderaterna att vi tar upp just det här med välfärden. När det gäller kriminalpolitikens inriktning tycker vi just att det här med välfärden är nog så viktigt. Det är viktigt att det finns resurser i skolan, att möta de barn som har problem, barn i riskzonen osv. Och det är viktigt att människor känner att de lever i en ekonomisk trygghet, att de lever i bostadsområden som känns trygga, att de har vård och omsorg eller att socialtjänsten kan träda in. Det är viktiga delar av vår kriminalpolitik. Vi tycker att det här verkligen hör hemma i den här debatten. Vi pratar om den här helhetssynen, men jag förstår att det kan kännas lite obehagligt. När det gäller förtroendet för polisen kan det ju variera.

Fru talman! Efter den här dagens debatt får man konstatera att socialdemokraterna måste vara oerhört pressade. Det som uppenbaras är den gamla socialistiska retoriken, som riktigt blottläggs i alla inlägg. Jag tycker, Margareta, att detta med att varje myndighet själv ska organisera hur utryckningsverksamhet ska gå till är anmärkningsvärt. Margareta Sandgren om någon borde, efter så många års erfarenhet, känna till varför polisen måste sätta in personalen i utryckningsverksamheten: därför att man inte har resurser att engagera människor i närpolisverksamheten, vilket intentionen var med närpolisreformen. När närpolisreformen kom tog vi hem idéer från andra länder, men vi gjorde ett misstag: Vi tillsatte inte tillräckligt mycket resurser till närpolisreformen. Därför kunde den inte få det genomslag som den skulle ha behövt få. När det gäller utredningsverksamheten tycker jag också att det är beklagligt att Margareta Sandgren kan uttrycka sig som hon gör. Läs budgetpropositionen! Där står tydligt att riksåklagaren känner en stor oro över att det har blivit så mycket färre ärenden från polisen till åklagarna. Därmed inte sagt att polisen hanterar ärendena felaktigt. Men även utskottet skriver i betänkandet att det finns skäl att välkomna en översyn av brottsutredningsverksamheten. Vi måste väl ändå hålla oss till de sakliga politiska inställningarna.
Fru talman! Vi känner oss inte alls pressade på något sätt. Vi tillför ganska stora resurser. Att vi inte har kunnat göra det under tidigare år beror ju på den ekonomiska situationen. Vi är inte beredda på samma sätt som andra partier här i riksdagen att göra detta på bekostnad av välfärden. När det gäller hur man ska organisera närpolisoch utryckningsverksamheten måste väl ändå den kompetensen ligga ute i polisverksamheten, inte hos riksdagspartier eller riksdagsledamöter. Det jag vände mig emot var att man sade att utryckningsverksamheten inte borde ligga under närpolisverksamheten. Det må vara upp till varje polismyndighet, anser vi, eftersom vi tycker att det är där kompetensen ligger. Sedan kan man visst säga att närpolisverksamheten kanske infördes vid fel tid. Det har väl medgetts också från andra håll. Den kräver mer resurser. Nu försöker vi tillföra resurserna för att bygga upp den närpolisverksamhet som vi tycks vara överens om allihop. Sedan gällde det utredningstider och färre ärenden till åklagare. Vad jag vände mig emot var att ni nästan anger att på grund av att man vill hålla nere balanserna så avskriver man ärenden. Så uttrycker ni er i er motion, Ragnwi Marcelind, eller också har jag väldigt stora tolkningssvårigheter. "I dag finns en risk att denna avskrivningsmöjlighet har använts för mycket i avsikt att hålla nere ärendebalanserna." Så står det ordagrant i er motion, så ni menar väl att det finns en sådan risk. Att bara tänka tanken att man skulle använda avskrivningsmöjligheterna bara för att man vill hålla nere ärendebalanserna! Detta får man titta över, tycker jag, innan man far ut med sådana påståenden.
Fru talman! Även om vi far ut med olika påståenden finns det en mängd närpolisområden där poliser, även chefer, i samtal med mig har sagt att denna risk finns. När en polisman sitter där med 600 ärenden och inte klarar av att hantera dem kan det vara lätt att avskriva ärenden som naturligtvis kan avskrivas men som kanske, om man hade väntat lite grann, hade kunnat utredas på ett annat sätt. Men vi välkomnar den översyn som ska ta ställning till detta. Margareta Sandgren talar om brist på tilltro till polisen och eländesbeskrivning. Är det inte så, Margareta Sandgren, att det är socialdemokraterna som har en brist på tilltro till polisen? Allas vårt ansvar, som jag nu tar upp ännu en gång, talar tydligt om att det nu handlar om att satsa på att utvidga vaktbolagens befogenheter. Samtidigt säger Margareta Sandgren att vi vill satsa på att förebygga klyftorna i samhället. Det går inte ihop! Man kan inte förebygga klyftorna i samhället samtidigt som man ser till att de besuttna kan bevaka sin egendom genom vaktbolag, medan andra står där utan pengar och det inte finns några poliser som kan hjälpa till att bevaka trots att man är med och betalar skatt.
Fru talman! När det gäller utredningsverksamheten säger Ragnwi att hon har pratat med ett antal polismän och chefer inom polisverksamheten och de säger att så kan det vara. Ja, det är väl en sak. Men sedan tar hon det till intäkt för att det är på det sättet, att man använder avskrivningsmöjligheterna för att balanserna ska se lite snyggare ut. Dit tycker jag att avståndet är stort. Man måste ha lite mer på fötterna om man ska gå ut med sådana anklagelser. När det gäller vaktbolagen och Allas vårt ansvar har vi aldrig skrivit att de ska ersätta polisen. Det kan inte Ragnwi Marcelind uttolka ur denna skrivelse. Jag vet inte vad förebyggande verksamhet har för koppling till vaktbolag och människor som har råd att skaffa sig vaktbolag. Att förebygga brottslig verksamhet handlar ju om så mycket annat, såsom jag varit inne på tidigare, nämligen att skapa ett jämlikt samhälle. Då kan vi förebygga en brottsutveckling som ingen av oss vill se. Det handlar om välfärdens utveckling, skolan, omsorgen, bostadsområdena, minskad segregation, arbete, utbildning och mycket annat.
Fru talman! Jag måste rätta till en sak så att det inte blir några missförstånd här. Det där med brist på tilltro till polisen är fel uppfattat. Jag känner i alla fall en stor tilltro till polisen och dess arbete ute på fältet. Man gör så gott man kan. Men man känner sig förvirrad. Man vet inte vad man ska prioritera. Sedan vill jag ta upp en sak som gäller fördelningsprincipen. Vi gjorde utskottsbesök i Västerbottens län och fick då en föredragning av polisen. Jag vet inte om Margareta Sandgren kan se bilden med fördelningsprinciperna framför sig. Både Västerbotten och Norrbotten är glesbygdslän, och det skilde ganska mycket på hur man fördelade resurserna. Det sades att det var efter gamla, historiska beslut. Det liksom följde med, så det kunde man inte rätta till. Det är en av anledningarna till att jag tycker att det är viktigt att man ser över fördelningsprinciperna, inte minst med tanke på alla de stora händelser som har inträffat och som har gjort att vissa områden och distrikt har haft väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop. Jag skulle vilja fråga Margareta Sandgren: Hur många polisdistrikt är det egentligen som ligger på plus? Och har de några möjligheter att göra några nyanställningar av poliser eller civilanställda, även med det plus som kommer? Sedan säger Margareta Sandgren: Hur ska varje myndighet kunna organisera? Det är Rikspolisstyrelsen som sköter det, och det ska inte vi lägga oss i. Men fattar vi beslut om att vi ska ha en närpolisorganisation som fungerar måste vi naturligtvis också se till att det finns reella möjligheter att genomföra detta, och det måste vi kunna ta upp här.
Fru talman! Det är nog inte så många som ligger på plus. Vi vet att resurserna inte har varit tillräckliga. Därför tillför vi resurser. Vi kommer att ha möjlighet att anställa de nyutbildade. Under 2001 kommer det ut 380 nyutbildade. I nettoökning blir det 140, och det kostar ungefär 56 miljoner kronor. Det kommer vi att ha råd med. Och vi har räknat med att vi ska vara uppe i ungefär 16 800 poliser vid utgången av 2003. Det är vad polishögskolan skickar ut under den tiden. Det kommer vi naturligtvis att ha råd med. Vi ska satsa på närpolisen. Det har vi också sagt. Till det behövs det också resurser, man måste anställa fler människor. Men exakt hur man organiserar detta inom varje polismyndighet kan ju inte vi sitta här i riksdagen och avgöra. Bedömningen huruvida man ska ha en kombination av närpolis och utryckningsverksamhet eller inte måste faktiskt polismyndigheten själv ha bättre kompetens att göra än vi har här i riksdagen.
Fru talman! Margareta Sandgren sitter ju i Rikspolisstyrelsens styrelse och borde vara väl initierad. Men det borde väl alla veta som sitter i justitieutskottet att utryckningstjänsten först måste bemannas. Det är det allra viktigaste. Det är så situationen ser ut ute i landet. Man får ta de poliser man har till utryckningstjänsten, för den har högsta prioritet. Då blir det ingen närpolisverksamhet. Det är så det ser ut.
Fru talman! Det finns också polismyndigheter som har integrerat utryckningsverksamheten och närpolisverksamheten och där det faktiskt fungerar. Det är inte alltid på det sättet som Gunnel Wallin säger, att man har fått lov att välja att göra på det sättet. Man har valt att organisera det på det sättet att man använder närpolis också i utryckningsverksamheten. Man tycker också att det fungerar bra. Det finns sådana exempel också.

Fru talman! Ett väl fungerande rättsväsende är nödvändigt för att den politiska processen mot ökad demokrati ska kunna utvecklas. Utvecklingen av rättsväsendet ska, som tidigare har sagts, utgå från ett medborgarperspektiv. Medborgarna i dagens samhälle ställer berättigade krav på rättsväsendet, både vad gäller snabbhet och rättssäkerhet liksom på hög kvalitet i hela rättskedjan. Vi måste se till att utvecklingen av rättsväsendet utgår från en helhetssyn på hela verksamheten. Samverkan mellan de olika myndigheterna måste förbättras. När det gäller åklagarväsendet har mycket hänt sedan åklagarreformen trädde i kraft den 1 juli 1996. Åklagarreformen innebar ju den största organisatoriska förändringen inom åklagarväsendet sedan organisationen bildades för över 30 år sedan. Det har naturligtvis inte varit smärtfritt, men organisationen börjar nu sätta sig ordentligt. Rent allmänt kan man se att åklagarväsendet har satsat stora resurser på de områden som vi har prioriterat. Det har också gett resultat. När det t.ex. handlar om att förkorta handläggningstiderna för bl.a. våldsbrott deltar åklagarorganisationen i ett antal olika utvecklingsprojekt, t.ex. de projekt som pågår i Handen och i Jönköping och som vi känner till ganska väl. Båda de projekten har lett till kortare handläggningstider och över huvud taget en effektivare hantering av ärenden. Eftersom de olika projekten har visat så goda resultat har Riksåklagaren beslutat att alla åklagarmyndigheter ska ha minst ett projekt i gång under innevarande år. Målet med de här projekten är som sagt var att behålla kvaliteten och rättssäkerheten, men ändå åstadkomma en snabbare genomströmning i hela rättskedjan. Åklagarmyndigheterna har också upprättat särskilda åtgärdsprogram för bekämpningen av våld mot kvinnor. Insatserna har inriktats på ökad kunskap och bättre samarbete med polisen för att åstadkomma så snabb hantering av ärendena som möjligt. I detta ingår också samverkan och återigen samverkan med socialtjänsten, med frivilligorganisationer och mer stöd till brottsoffren. Det är oerhört viktigt att de här utsatta kvinnorna omges av ett kunnigt och effektivt rättsväsende, för att de ska orka igenom hela processen från början till slut. Sedan fler år har åklagarväsendet också särskilt riktat in sig på brott med rasistiska motiv. En handlingsplan har antagits. Och den fortsatta strategin innebär bl.a. att åklagarnas kunskap ska öka ytterligare. De åklagare som handlägger den här typen av brottslighet ska genomgå en omfattande utbildning. Det händer även mycket på miljöbrottslighetens område. Den nya organisationen innebär bl.a. att åklagare och polis med specialistkompetens ska handlägga miljöbrotten. En enhet hos Riksåklagaren har ett nationellt ansvar för miljöbrotten och finns till hands när det gäller mycket komplicerade miljöbrott. Annars har alla myndigheter inom åklagarväsendet ett operativt ansvar för miljöbrottsbekämpningen. Det finns ett antal specialiståklagare, och även inom polisen finns det kvalificerade utredare för att komma åt miljöbovarna. Men även på det här området måste samverkan mellan polis, åklagare och tillsynsmyndigheter bli bättre. Ekobrottsmyndigheten skapades för att förstärka samhällets insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten har en central roll när det gäller att bekämpa den alltmer komplicerade ekonomiska brottsligheten. Det arbetet bedrivs i nära samarbete mellan åklagare, poliser, ekonomer, IT-kunnigt folk, Finansinspektionen, m.fl. Och det här har gett goda resultat som visar sig bl.a. i fler och hårdare ekodomar och att lagföringen stiger. Men inget är väl så bra att det inte kan bli bättre. Därför satsar man ytterligare på att förbättra utredningsverksamheten. Och flera samarbetsprojekt med både svenska och utländska myndigheter har inletts. Det här har gjort att det har utvecklats nya arbetsformer för att angripa den ekonomiska brottsligheten. När jag skulle förbereda mig för den här debatten i dag funderade jag över vilka speciella områden inom åklagarväsendet som jag ville lyfta fram. Jag insåg ganska snabbt att det var svårt att lämna något ämne helt utanför. Det pågår de facto ett ständigt utvecklingsarbete inom åklagarväsendet, och det är massor av intressanta projekt på gång som borde lyftas fram. Men det blir ohållbart att försöka få med alltsammans, så jag får nöja mig med några väl valda delar. Det är, som också har sagts tidigare i debatten, tillfredsställande att följa det ambitiösa vidareutbildnings och kompetensutvecklingsprogram inom åklagarväsendet som pågår och som kommer att fortsätta framöver.

Andra större satsningsområden inom åklagarväsendet är att ta fram program för bekämpning av organiserad gränsöverskridande brottslighet, grov brottslighet - som vi tyvärr har exempel på från Malexander och Göteborg - och även program för bekämpning av den grova vardagsbrottsligheten. Det blir också fortsatta satsningar när det gäller rasism, miljöbrott och våld mot kvinnor. För att alla dessa satsningar ska bli möjliga att genomföra krävs även inom det här området mer resurser. Åklagarväsendet får därför, likt andra myndigheter inom rättsväsendet, ett välbehövligt tillskott i ekonomin. Som jag tidigare sagt pågår ett gediget och ambitiöst utvecklingsprogram för hela åklagarväsendet. Men återigen till detta med helhetssynen och medborgarnas krav på snabbhet, rättssäkerhet och hög kvalitet i hela rättskedjan. För det är vad det hela handlar om. Det spelar ju egentligen ingen roll hur bra vårt åklagarväsende fungerar om inte resten av rättskedjan hänger med. Ett av målen för hela rättsväsendet måste vara att minska tiden mellan brott och lagföring, och man måste på ett tydligare sätt förbättra samverkan mellan de olika myndigheterna med respekt för varandras olika roller och ansvarsområden. Det här har också justitieministern uttalat vid ett antal tillfällen under hösten. Det tål att sägas igen: Det är nödvändigt för människors tilltro till rättsväsendet. Det är nödvändigt för omsorgen om brottsoffren. Det är nödvändigt i en levande demokrati.
Fru talman! Helena Zakariasén, som är ordförande i Riksåklagarens rådgivande nämnd, har med engagemang talat om utvecklingsprojekten inom åklagarväsendet. Det är intressant att ta del av utvecklingsprojekten, men det är också intressant att notera att Helena Zakariasén inte säger ett ord om det dagliga arbetet för våra åklagare. Det är arbetet att driva förundersökningar framåt, arbetet med att föra talan i brottmål. Förhoppningsvis lämnar de i och för sig viktiga utvecklingsprojekten lite tid över för att klara av den dagliga uppgift som våra åklagare i första hand är satta att verkställa. När Helena Zakariasén talar om medelstillskottet bör Helena Zakariasén som ordförande i Rådgivande nämnden vara medveten om att det tillskott till åklagarverksamheten som majoriteten står bakom innebär att det blir kvar 4 miljoner för att anställa nya åklagare. Det ger ungefär åtta åklagare. Samtidigt har man konstaterat från centralt håll att det skulle behöva anställas 50 nya åklagare med det snaraste. När nu Helena Zakariasén är så nöjd med projektet undrar jag vad hon gör i sin funktion som ordförande i Rådgivande nämnden för att se till att åklagarna klarar den primära uppgiften att beivra de brott som har begåtts.
Fru talman! Självklart följer vi alla i Riksåklagarens rådgivande nämnd - det är inte bara en roll för mig som ordförande i nämnden - verksamheten väl ute i de olika åklagarmyndigheterna. Jag är själv ute och besöker åklagarmyndigheter för att bilda mig en egen uppfattning om hur det ser ut på plats. Det är viktigt att ha med sig. Jag är också väl medveten om hur budgeten ser ut för nästa år och för åren framöver. Det är klart att man alltid kan önska mer. Nu kommer det ett tillskott till åklagarväsendet nästa år på 15 miljoner, för 2003 på 30 miljoner. Man har inom åklagarväsendet gjort en verksamhetsplanering som sträcker sig över de åren. Det innebär alltså att man redan i dag tänker rekrytera de nya åklagarna så att det kommer att vara ett nettotillskott på 50 åklagare under nästa år.
Fru talman! Då måste jag gå tillbaka till ett exempel som jag använde i mitt inledningsanförande. Det är nu på gång en förflyttning och centralisering av de fyra åklagare som hittills har varit lokaliserade i Ystad. De ska nu flyttas till Malmö. Resultatet blir restid på arbetstiden, som alltså tar bort effektiv arbetstid, med effekten att man förlorar närheten mellan åklagare och poliser. Låt oss tala om utveckling. Jag tar först upp det svar jag fick av justitieministern när jag frågade om vad han tänkte göra. Han påpekade att närheten mellan polis och åklagare är viktig, men att det är en ekonomisk fråga. Med det tolkar jag att det är helt enkelt pengarna som är orsaken till att Ystadåklagarna lokaliseras till Malmö. Med tanke på alla utvecklingsprojekt finns det faktiskt skäl att starta ytterligare ett utvecklingsprojekt som går ut på att förbättra närheten mellan åklagare och poliser. Det skulle vara intressant att höra om Helena Zakariasén skulle vara beredd att driva den typen av utvecklingsprojekt.
Fru talman! Närvaron är viktig. Jag kommer inte att nu speciellt uttala mig om situationen i Ystad och förflyttningen av åklagarna till Malmö. Den frågan kommer förmodligen att tas upp i Rådgivande nämnden. Men visst, närvaron är viktig, men det finns andra saker som också är viktiga när det gäller rättssäkerheten om vi fortfarande ska utgå från ett medborgarperspektiv - som jag tror att vi alla är överens om ska stå i främsta ledet. Då är inte alltid närvaron det primära. Det kan vara lika viktigt med en liten . Nu tappar jag ordet. Jag börjar om från början. Åklagarna kan finnas på en liten plats, men i många fall har man faktiskt sagt att det har fungerat mycket bättre när man har samordnat sig på en större ort. Det har minskat sårbarheten när det bl.a. gäller sjukfrånvaro, semester osv. Närvaron och kunskapen om de lokala förhållandena är naturligtvis viktig, men det behöver inte vara uteslutet bara för att man befinner sig en bit därifrån. Det finns alltid möjligheter att samverka med poliser på plats. Det gör man på olika ställen i landet genom att åklagarna finns i närheten av polisen.

Fru talman! Jag ska säga några saker om domstolsväsendet. Men det ligger en given lockelse att efter sex timmars debatt, där vi rimligtvis har passerat lite drygt halvtid, göra några reflexioner kring vad som går att få ut av debatten genom att sitta i kammaren och lyssna och även på läktaren - även om ingen där har suttit i sex timmar. Ingvar Johnsson, lagledaren för vänsterplanhalvan, gläds åt det ökade intresset för rättsfrågor. Det är väl bra. Då är frågan om det är det negativa eller positiva intresset. Jag kan också glädjas över att man engagerar sig i Brottsofferfondens verksamhet och i förebyggande verksamhet. Jag gläds kolossalt över att vuxna och föräldrar är ute och hjälper till med att förebygga en hel del på stan. Jag tror ärligt talat att det går att mäta detta intresse för rättsfrågor i antal artiklar i tidningarna. Det är helt klart, Ingvar Johnsson, att det har varit ett betydligt större antal under de senaste fem åren än tidigare. Det går att mäta på annat sätt, t.ex. insändare och artiklar där människor beklagar sig över att polisen inte är närvarande när de tycker att det är rimligt att polisen är närvarande. Det går också att säga att den ökade försäljningen av låsanordningar vittnar om ett intresse för rättstrygghet och trygghetsfrågorna. Men det är kanske inte riktigt det som Ingvar Johnsson tänkte på. Vi är överens om att intresset såsom det speglas i medierna, människors beteenden kring frågorna, har ökat. Men jag tror, fru talman, att intresset mer avspeglar den oro som människor känner. Margareta Sandgren gjorde en märklig distinktion. Hon sade att vi medvetet har prioriterat ned polisfrågorna och rättstrygghetsfrågorna till förmån för välfärden. Vi har inte satsat så mycket pengar på poliser, för vi har satsat på välfärd, sade hon. Min fråga framför allt till lagledaren Ingvar Johnsson är då: Är inte rättstrygghetsfrågorna en väsentlig del av välfärden för den ensamstående mamma som får reda på att hennes barn blir mobbat eller utsatt för ungdomsligor? Många ligor med barn eller ungdomar under 15 år härjar, främst i storstäder men kanske inte så mycket på landsbygden, som det tidigare har talats om. Är inte detta en väsentlig välfärdsfråga? Det är ett utomordentligt intressant besked i denna kammare som Margareta Sandgren och rimligtvis också socialdemokratin ger. Socialdemokratin håller ihop och har givetvis samma budskap. Man gör en uppdelning mellan välfärd och rättstrygghet. Det är faktiskt - måste jag säga - ett mycket avslöjande besked i dag. Vi har också helt klart kunnat konstatera att vi har ett polisväsende i djup ekonomisk kris. Jag ska inte direkt citera vad rikspolischefen sade i utskottet - det ankommer på utskottet att hålla det för sig - men när man betraktar de kurvor som finns är det inget tvivel om att polisekonomin är på snabb vandring ned i ett moras. Det är ju så, Ingvar Johnsson - och även om det vill jag ha ett besked - att regeringen faktiskt uppmanar Rikspolisstyrelsen att fortsätta att förbruka mer pengar än vad den tilldelas. Man påminns då om anslagskrediten. Budskapet skulle av vanliga människor uppfattas på följande sätt: Fortsätt att leva över din lön! Lev på checkräkningskrediten tills någon sätter stopp! Ingvar Johnsson är för principer och hög moral, och jag tycker att det är väldigt bra att många är det. Regeringens chef har sagt att den som är satt i skuld icke är fri. Samma regering uppmanar framför allt polismyndigheten men även andra myndigheter att leva på anslagskrediten. - Utnyttja den maximalt, så får vi se hur morgondagens problem löser sig! Vad är det för moral, Ingvar Johnsson? Det är inget tvivel om och jag behöver inte nu upprepa att polisen behöver tillföras resurser för att kunna undvika det ekonomiska moraset. Det är också helt nödvändigt att personellt få ett grepp om problemen. Det har berörts här tidigare och jag ska inte redovisa fler siffror. Det är inget tvivel om att de 3 000 nya poliserna upp till nivån 19 000 poliser ger tillräckligt många polistimmar. Det ställer vi från Moderata samlingspartiet oss helt bakom. Men det är då också nödvändigt att se till, precis som har sagts i debatten, att utbildningen snabbt ökar. Jag vill markera att jag och Moderata samlingspartiet inte tror att ett utbildningsställe till för Polishögskolan räcker. Enligt uppgift ska det komma besked ett par veckor före jul. Vår uppfattning är kristallklar: Ska man nå nivån 1 000 utbildade poliser per år inom ett par år, är det nödvändigt att bedriva utbildningen på flera orter än tre. Så är fallet av flera skäl, bl.a. att det kommer att var oändligt mycket enklare att i landets alla delar rekrytera både aspiranter och sedan poliser när de är färdigutbildade. Det är dessutom väldigt viktigt för utbildningens mångfald. Ingen skulle i dag drömma om, fru talman, att utbilda t.ex. ekonomer på bara ett eller två ställen i landet. Det finns ett egenvärde i att ha en mångfald. Jag tror också att det är viktigt att - för att dra en parallell till bilindustrin - man som en gemensam plattform kan ha en viss gemensam grundutbildning. På den kan man bygga upp olika typer av profiler när det gäller poliskompetens. Det är helt nödvändigt. Det har tidigare diskuterats här om det är mycket med 1 % avgång. Jag tror ärligt talat att framöver kommer en väsentligt större andel av varje utbildad kull att lämna polisverksamheten. Det ingår i det nya rörliga sättet att leva och tänka, framför allt bland unga människor. Då är det än viktigare att polisutbildningen snabbt dimensioneras upp för att klara avgångarna, som då inte behöver uppfattas som onormala. Något ytterligare som också har varit uppe här är att det krävs ett radikalt ökat teknikstöd för polisen, så att det blir en hög verkningsgrad på dem som lägger ned hela sin själ i dess arbete. Det är helt nödvändigt. Det är en investering för ökad effektivitet. Men även det kräver resurser, Ingvar Johnsson, och allt ryms ju inte inom anslagskreditens ram. Tack och lov har regeringen i alla fall infört någon limit på anslagskrediten. Jag hoppas att Ingvar Johnsson funderar på ett bra svar på frågan vad det är för moral i att leva över sina tillgångar. Det är många i kammaren, inte minst poliser som lyssnar på den här debatten, som är utomordentligt intresserade av den moralen, eller rättare utifrån mina värderingar omoralen. Jag tror att både Ingvar Johnsson och jag har lite gammaldags värderingar. När man sätter sig i skuld skapar man en viss form av ofrihet. Personellt, ekonomiskt och tekniskt är det helt nödvändigt att polisen får resurser. Eljest kommer människorna ännu mer, Ingvar Johnsson, att intressera sig för rättstrygghetsfrågorna i den bemärkelsen att man är orolig inför framtiden. Så några ord, fru talman, om domstolsväsendet. Vi kan konstatera att vi i denna kammare har haft många tillfällen att diskutera det framtida domstolsväsendet. Man kan väl i stort sett säga att det finns en ganska god enighet och samstämmighet om att det behövs en reformering i olika avseenden av domstolsväsendet. Jag tror att det finns en utomordentligt bred enighet om detta. Vi har från Moderata samlingspartiets sida sagt att kraven på ett framtida domstolsväsende måste präglas av mycket hög kompetens i dömandet. Det kräver också att vi säkerställer möjligheterna att rekrytera de duktigaste juristerna till domarbanan. Medborgarna ska i ett rättssamhälle absolut ha rätten att bli dömda och bedömda av den yppersta juridiska kompetensen. Det kräver också att man har ett system där man kan behålla duktiga människor, om man väl har fått dit dem, genom vidareutveckling. Det är av vikt även lönemässigt. Det finns exempel på exempel, som jag inte ska trötta kammarens ledamöter med, på att människor som har varit inne i domstolsväsendet under ett antal år nu väljer att gå ut i andra verksamheter, där lönenivån är väsentligt mycket bättre. Ett visst flöde åt båda hållen kan man väl räkna med, men det är inte önskvärt att de duktigaste krafterna systematiskt flödar från domarbanan. Det inger oro om man ska ha ett domstolsväsende präglat av hög kompetens i rättssäkerhetens namn. Från moderat sida hävdar vi också att det är viktigt att man kan finna former för samverkan domstolar emellan. Mycket av debatten har handlat om att man ska lägga ned den ena eller den andra domstolen. Vi menar att man genom en administrativ och teknisk samverkan mer systematiskt eller ibland lite ad hoc ska kunna ge möjligheter för mindre och även andra domstolar att leva vidare på ett mycket bra sätt. Det finns många goda exempel på att man har gjort detta utan att Domstolsverket har haft sina pekpinnar framme. T.ex. har domstolarna i Ljungby och Växjö - dessutom över länsgränsen - inlett ett mycket bra samarbete, som även verkar ha Domstolsverkets gillande, vilket kan vara intressant att notera. Vad säger då socialdemokraterna när vi moderater önskar denna mer långsiktiga plan? Mycket av diskussionen har ju gått ut på att vi från oppositionen - eller högerhalvan, för att använda Ingvar Johnssons terminologi - har önskat en mer långsiktig plan från regeringens sida, där ett antal principer och riktlinjer ska redovisas. Då kan riksdagen ta ställning. En väsentlig poäng, Ingvar Johnsson, är ju att med ett sådant beslut i Sveriges riksdag får ett nödvändigt arbete med reformering av domstolsväsendet en väsentligt högre legitimitet än om det bara är sprunget ur ledningen för Domstolsverket. Legitimiteten är viktig i dialogen med domstolarna, och det är därför som vi definitivt hävdar att vi ska ha en form av plan som vi kan fastställa i riksdagen. Vi har från moderat sida också rest frågan om Domstolsverkets ställning rent konstitutionellt. Vi menar att det finns goda förebilder, bl.a. i Danmark, där man ger motsvarigheten till Domstolsverket, dvs. Domstolsstyrelsen, en friare ställning. Den lyder direkt under Folketinget, och på det sättet minskas kopplingen till den danska regeringen. Vi tycker att detta är riktigt. Det markerar i så fall också denna styrelses speciella karaktär. Den styrelsen ska inte jämställas med vilken annan verksstyrelse som helst, där departementet kan utöva ett, som vi menar, alltför stort inflytande. Vi menar också att principerna för förändringar av framtida domkretsindelningar bör kunna redovisas i den långsiktsplan som regeringen aldrig verkar komma med. Vi tycker att de domkretsarna bör regleras i lag. Det svarar mycket väl mot regeringsformens krav på lagreglering av domstolarna, och det följer också en del av Europakonventionens rekommendationer. Vi ser fram emot en allt större möjlighet att överföra viss form av dömande från förvaltningsdomstolarna, länsrätterna, till tingsrätterna. Det redovisar vi också i någon reservation. Vi ser på längre sikt goda möjligheter att de två olika domstolssystemen förs samman till ett. Det är en utveckling på sikt. Man kan börja med att systematiskt föra över vissa ärendetyper till de allmänna domstolarna. Det skulle också bl.a. innebära en större möjlighet för vissa mindre domstolar att få ett bättre målunderlag. Vi har också tagit upp frågan om tillsättning av domare. En utredning arbetar nu med de frågorna. Jag vill gärna markera redan nu vad vi tycker. Det kunde vara intressant att höra rent principiellt vad någon socialdemokratisk talesman säger. Nu har jag plågat Ingvar Johnsson med många frågor om skuldsättning och moralen i det, så det kan finnas någon annan. Jag kan vända mig till Ann-Marie Fagerström som kommer att diskutera domstolsfrågorna. Kan Ann-Marie Fagerström finna något positivt i det vi moderater föreslår? Vi menar att man bör lämna det mer slutna kallelsesystemet för domare och ha ett mer öppet system, där man söker olika tjänster. Jag vet att utredningen tittar på det. Men en markering från Ann-Marie Fagerström och från Moderata samlingspartiet skulle skapa en gedigen majoritet för förslag i den riktningen. Fru talman! Som avslutning någonting om åklageriet, åklagarväsendet. Rent allmänt är vi utomordentligt tveksamma och skeptiska mot den centralisering som var uppe alldeles nyss i ett replikskifte med bl.a. Gun Hellsvik. Vi är utomordentligt kritiska till den centraliseringen. All erfarenhet utifrån fältet, där vi alla vistas, är att den nära samvaron, samlokaliseringen med polis och åklagare ger en högre verkningsgrad i arbetet. Den upplevs både av polis och åklagare som utomordentligt värdefull. Det gagnar hela rättsmaskineriet. Därför finns det stor anledning att vända sig mot den centralisering som pågår. Jag kan konstatera att det är utomordentligt angeläget med åtgärder mot miljöbrottsligheten. Regeringen har inte varit alltför snabb och fingerfärdig när det gäller exempelvis hanteringen av oljeproblemen i Östersjön. Utskottet har vid flera tillfällen påpekat vad som borde till. Det är utomordentligt angeläget att man har en kompetens så att man kan säkra bevis och lagföra misstänkta för brott mot framför allt miljön i västerhavet och Östersjön. Fru talman! Avslutningsvis vill jag instämma i

Fru talman! Tiden går. Jag trodde att vi hade en debattordning där Anders G Högmark skulle diskutera med Ann-Marie Fagerström. Eftersom frågorna ställs så direkt till mig vill jag svara. Jag undrar om Anders G Högmark har lyssnat här i kammaren när han frågar om rättssystemet inte ingår i välfärden. Margareta Sandgren sade inte så som Anders G Högmark säger. Jag var oerhört tydlig i mitt anförande. Jag har första sidan här. Jag talade om rättsväsendets centrala betydelse, den sociala tryggheten och hur viktigt det är att vi har en helhetssyn på det. Det är riktigt att intresset för rättsväsendet till en del, kanske en relativt stor del, handlar om oro. Men jag möter också mycket positivt och konstruktivt intresse hos människor som tycker att vi bör diskutera ett gemensamt ansvar för tryggheten. Anders G Högmark tar också upp anslagskrediten. Vi har varit överens om att ha ett system där vi kan flytta pengar mellan åren. Jag kan också anknyta till vad någon har sagt tidigare. Anders G Högmark tar i väldigt om detta med att leva på kredit. Då måste jag återvända till början på 90-talet, då ett parti som han tillhör satt med i regeringen. Då togs allting på kredit, i varje fall till minst en tredjedel. Det är att kasta sten i glashus.
Fru talman! Jag var förvånad över hur Margareta Sandgren uttryckte det. Ord kan falla på ett sätt som inte riktigt är önskat. Det är jag medveten om. Vid flera tillfällen uttryckte Margareta Sandgren uppfattningen att man hade en helhetssyn och att man valde välfärden i stället för polisen. Men rätt ska vara rätt. Ingvar Johnsson ser, förhoppningsvis inte helt överraskande, rättstrygghetsfrågorna som en del av välfärden. Det kan jag glädjas åt. Det är förvånande att man gör den uppdelning som Margareta Sandgren gjorde. Misstag kan begås. Nu har lagledaren rättat till dem.
Fru talman! Så var det inte. Margareta Sandgren förde en diskussion i frågan som jag tycker är viktig. Under en rad år har vi haft debatter med moderaterna. I moderaternas budgetalternativ säger man ensidigt att det är de sjuka och de arbetslösa som ska betala i form av fler karensdagar, lägre ersättning osv. Vi har satsat på välfärdsfrågor som vi har bedömt som viktiga. Därmed har man inte sagt att rättsväsendet inte ingår i välfärden. Jag vill ta upp detta med krediten en gång till. Var det rätt när regeringen åkte världen runt till bankpalatsen och lånade upp mängder av pengar för kredit till poliser och annat? Men om man nu skulle låna någon krona till myndigheterna är det hemskt demoraliserande. Jag tycker att det är en konstig inställning.
Fru talman! Det kan finnas situationer där man tvingas låna. Vi behöver inte hålla på med någon lång historieskrivning. Det är tämligen uttjatat. Inte ens politiker tycker om att lyssna på det. Vad jag vänder mig emot är inte att man överför medel temporärt, från budgetår till budgetår. Det var avsikten, helt riktigt. Men nu har man god ekonomi. Det finns inga gränser för vad man har råd med. Ändå har man inte råd att göra satsningar på polisväsendet, utan polismyndigheten i Stockholm m.fl. har stora underskott. Det kan man inte klara av, utan man hänvisar till att myndigheten ska leva på anslagskrediter. Nog sagt om detta. Vi har satsat på välfärden, säger ni, men vi har inte glömt polisen. Ingår rättstryggheten i välfärden? Man glider hela tiden. Det är något av samma resonemang som förs när man säger: Vi har en annan syn på de frågorna. Vi har en helhetssyn. Vi vill ha ett helt annat samhälle. Tankarna förs till det som står i skriften, att vårt samhälle är icke av denna värld. Var finns exempel på det? Jag tycker också att det finns många fina exempel på intresset för rättstrygghetsfrågorna, Ingvar Johnsson. Det gäller framför allt om och när vuxenvärlden engagerar sig och fungerar som normöverförare. Där har vuxenvärlden sitt största ansvar - som föräldrar, vårdnadshavare, lärare och över huvud taget som medmänniskor. Vi har ett ansvar för att överföra en grundläggande, västerländsk norm, som jag tror gäller i många stora kulturer. Det handlar om att behandla sina medmänniskor som man själv vill bli behandlad. Det är en gyllene regel.
Fru talman! Naturligtvis anser vi att rättssamhället ingår i välfärden och tryggheten. Men det ena är direkt avgörande för det andra. Egentligen finns det ingen motsättning, som det nu ges sken av här i kammaren. Självklart vill vi i Miljöpartiet ha fler poliser. Självklart vill vi att polisen ska fungera såsom det är tänkt, med närpolisreformen där det är problem. Samtidigt ser vi att skolan och den sociala sidan behöver pengar. Om det inte blir något tillskott där tror vi att det genererar ytterligare brottslighet, i en uppåtgående spiral. Den spiralen vill vi inte ha. Detta har vi sagt gång på gång. Anders G Högmark kan inte tro att vi vill någonting annat. Moderaterna kallar sin bugetmotion En reformpolitik för frihet, välfärd och trygghet. På vilket sätt är det en reformpolitik att höja avgiften till a-kassan med 2 000 kr per år? På vilket sätt blir skola, vård och omsorg bättre genom att resurserna minskar med 15 miljarder kronor? Dessa nedskärningar ska sedan användas för att slopa förmögenhetsskatten och för att kraftigt minska skatten för de högavlönade. Först skär man ned för dem som behöver välfärden mest för att sedan använda besparingarna till att sänka skatten för de redan välbeställda. Där kommer den ensamma mamman in. Jag roade mig med att läsa en motion som moderaterna har skrivit om barn. Det är en skrivelse från riksdagen med rubriken Barn här och nu, barnpolitiken i Sverige. Där konstaterar man att ett av tio barn lever i familjer som uppbär socialbidrag. Som en konsekvens av detta säger man: Slopa bidragen. Vi ska inte ha några bidrag. Vi ska i stället ge människor möjligheter att forma sina liv. Hur ska den ensamma mamman kunna forma sitt liv om man inte stöder henne i en svår situation? Dessutom ska tiden för den ensamma mamman räcka till genom att hon ska köpa hushållstjänster. För vad ska hon köpa hushållstjänster?
Fru talman! Jag är glad över att Kia Andreasson och jag är helt överens om att rättstrygghetsfrågorna är en väsentlig del av välfärden. De stora frågor som ligger inom ett antal andra områden behöver vi i kväll kanske inte fördjupa oss i. Man ska inte på något sätt misskreditera den ensamma mamman. Att tro att hon inte skulle kunna ha kapacitet att forma sitt eget liv är lite grann att ägna sig åt förmyndarskap. Däremot är det kolossalt viktigt att ett starkt samhälle i ordets bästa bemärkelse är starkt då människorna behöver insatser.
Fru talman! När det gäller domstolarna efterlyser Anders G Högmark hela tiden en långsiktig plan. Det är väldigt svårt om man jämför med polisen. Vi har fått mycket kritik mot just närpolisreformen. Man menar att den beslutades ovanifrån och att personalen fick inte komma till tals. Därför blev det också ett sämre resultat. Det har enkäter visat att poliserna tycker. Det kan jag hålla med om. Jag tycker att omorganisationer ska ske utifrån basen, människorna som jobbar i verksamheten. Det är oerhört väsentligt. Den andra punkten är att det är oerhört väsentligt att ta hänsyn till regionala skillnader. Just dessa två viktiga aspekter som jag nu här har nämnt har utgått från det arbete som görs inom Domstolsverket. Det vi huvudsakligen talar om här är tingsrätterna. Det är ett samrådsförfarande. Man prövar försöksverksamhet, ser var den utfaller bra och ser vad som geografiskt passar bäst. Det tycker jag är utmärkt. Därför kan man inte göra en mall, som jag har sagt här förut. Man kan inte säga: Så här ska vi göra, punkt slut. Det fattar vi beslut om i riksdagen, och sedan ska alla följa det. Det blir inte något bra resultat av det. Jag tror att det nu blir ett oerhört mycket bättre resultat. När det gäller brottet oljeutsläpp är jag lika angelägen som Anders G Högmark. Jag håller hela tiden på och kontrollerar hur långt arbetet har kommit. Det har skjutits upp ett flertal gånger. Det beror på att det är så oerhört svårt lagtekniskt att straffa dem som släpper ut olja eftersom vi tidigare under förra mandatperioden skrev på havsrättskonventionen. Där frånsade Sverige sig rätten att straffa i svenska domstolar. Miljöpartiet påpekade det, men vi fick inte något medhåll. Därför sitter vi nu i detta klister.
Fru talman! Jag är väl medveten om arbetet inom Domstolsverket och det reformarbete som pågår. Jag tror inte på något sätt att vi kan stöpa hela reformarbetet i en enda bestämd form. Däremot kan det finnas vissa allmänna principer - som jag redovisade i mitt inledningsanförande, och som jag inte tänker upprepa - som kunde vara väldigt bra att samlat få fastställda här i riksdagen. Det är kanske en central poäng. Med ett riksdagsbeslut om vissa principer, som sedan kunde vara till vägledning för den myndighet som ska jobba med detta, skapas en legitimitet i Domstolsväsendet. Sveriges riksdag, det högsta beslutande organet i landet, har fattat dessa beslut. Det ligger inte på någon myndighetsnivå, utan det är upphöjt. Det kan också framöver få karaktären av lag. Det är viktigt. Det skapar legitimitet. Kia Andreasson och jag är helt överens om oljeutsläppen. Jag hade heller inte någon annan tro om den vredens vanmakt man många gånger kan känna kring oljeutsläppen i stort och smått. Jag har respekt för att det kan vara lagtekniskt fyllt av problem. Men det finns all anledning att från denna kammare markera för de som har regeringsanvaret att man ska presentera någonting så fort som det över huvud taget är möjligt. Dessutom ska man sedan i olika forum inom Europeiska unionen verka för olika former av lagstiftning och överenskommelser för att minska det bedrövliga oskicket att släppa ut olja på detta sätt.
Fru talman! Jag vill börja med domstolsväsendet och något som jag har tagit upp vid ett flertal tillfällen då vi fört den här debatten. Det kommer nu krav på att det ska vara en fastlagd plan. Beslutet ska fattas här i riksdagen, och man måste vara noga med det. Här ska alla vara med, och det måste finnas en legitimitet. Faktum är att de politiska partierna måste ta på sig ansvaret för den utveckling som har varit. Jag säger det för Vänsterpartiets räkning, men även alla andra politiska partier måste ta på sig ansvaret. Det har varit utredning efter utredning om domstolsväsendet. Alla säger sig vara medvetna om det nödvändiga i en förändring. Men av olika politiska skäl - att man inte vill stöta sig med tingsrätterna i hemmatrakterna, osv. - har man aldrig kunnat ena sig i en utredning. Nu har regeringen, med ett benäget bistånd från oss vänsterpartister, till slut insett att man inte bara kan sitta och se hur domstolsväsendet förfaller, utan att det måste ske någonting, och man väljer att göra det utifrån ett underifrånperspektiv. Jag ser det som väldigt positivt. Jag tycker att alla politiska partier får ta på sig att vi aldrig har lyckats ta ansvaret att fatta beslut i utredningar för att få det samlat, så att man nu har fått hitta en annan lösning. Det gäller även Moderaterna. Anders G Högmark har en så väldigt hård ton i sin argumentation när han talar om vad man lyckats med. Jag vill återigen lyfta fram det särskilda yttrande som ni skrev förra året med 479 miljoner för hela rättsväsendet. Ni skrev om vad man skulle kunna uträtta inom den ramen. När jag får nästa möjlighet till replik ska jag läsa några rader om vad moderaterna sade om dessa 479 miljoner. Nu säger man att det inte är någon satsning alls. Det räcker inte på långa vägar.
Fru talman! Vi kunde hålla på länge och diskutera plan eller inte plan och fördelar med att ha mer ad hoc-verksamhet från fall till fall. Jag tror ärligt talat att den diskussionen inte gagnar debatten så mycket. Vi har haft den debatten i ett par år. Det är uppenbart så att regeringen har valt att inte ha en plan. Regeringen brukar välja att inte ens vara närvarande med någon företrädare i kammaren. Det finns en frånvaro från regeringens sida. Kommunikationen med riksdagen sker i form av skrivelser. Det är uppenbarligen bara för oppositionen att acceptera detta. Vi kan fortsätta att kräva denna plan. Men med hittillsvarande intresse för att tillmötesgå och föra en dialog med oppositionen verkar utsikterna vara ganska blygsamma. Det kan jag hålla med om. Vi beklagar det inte minst av legitimitetsskäl. Det är mycket klart att man ute på fältet hade satt stort värde på om dessa beslut hade kunnat utformas som riktlinjer av Sveriges riksdag. Alla partier får ta sin beskärda del av ansvaret för var vi står i sakfrågan. När det sedan gäller miljonerna och vår bedömning förra året och vår bedömning i dag är det väl ungefär som någon sade tidigare. Behoven har anmält sig och blivit större och större. Dessutom har uppenbarligen den ekonomiska situationen budgetmässigt blivit allt bättre och bättre. Då kommer kritiken mot att regeringen inte lägger fram förslag om mer pengar att bli kraftigare och kraftigare.
Fru talman! Visst kan man göra omvärderingar. Men då kanske man skulle behöva fundera lite grann på vilka toner man använder och hur man uttrycker sig. Förra året sade Moderaterna att man under en treårsperiod skulle tillföra 1,7 miljarder. Nu tillför majoriteten 4 miljarder. Det man tillförde förra året var 479 miljoner. Moderaterna säger: Vårt förslag innebär därför en kraftfull satsning på rättsväsendets myndigheter, samtidigt som det uppdämda behovet av personalförstärkningar hade kunnat tillgodoses. Med vårt förslag hade förändringsarbetet inom domstolsväsendet vidare kunnat fortgå utan att förenas med stora besparingskrav. Polisen hade fått möjlighet att anställa civil personal och kraftigt öka polisutbildningen. För kriminalvårdens del skulle förslaget ha möjliggjort en satsning på programverksamhet och drogfria anstalter. Dessutom hade man kunnat satsa ytterligare på farlighetsbedömningar i samband med permissioner. Exakt de orden har Moderaterna i sitt särskilda yttrande förra året - den kraftfulla satsningen på alla dessa områden. I dagsläget, när majoriteten satsar 1 miljard på polisväsendet och 4 miljarder i stället för 1,7 miljarder, som Moderaterna sade förra året, finner jag det ändå lite anmärkningsvärt att man inte någon gång kan hejda sig, och säga: Det här är en bra satsning. Den innebär förstärkningar. Vi kanske är lite oense om i vilken takt det ska ske och hur det ska vara, men när man använder den typ av brösttoner som moderaterna gör i debatten och fullständigt manglar ned majoritetens förslag som fullständigt orealistiskt så kanske man ska titta på vad man själv sade för inte ens tolv månader sedan.
Fru talman! Varje parti gör sina bedömningar vid olika tidpunkter. Jag har en fråga när vi ska bedöma budgetåret 2001, som debatten handlar om. Finns det anledning för Alice Åström att gå till sina partivänner i Stockholm och säga: Vi tycker definitivt att ni får tillräckligt till polisen i Stockholm? Nu ser situationen inom polisväsendet totalt ut som den gör 2001. De bilder som rikspolischefen visade i utskottet visar också entydigt att om man ska undvika att gå mot det svarta hålet - det totala moraset - så krävs det enormt kraftigt ökade insatser 2002, 2003 och 2004. Det är också vår bedömning. Ska vi dessutom komma upp till de nivåer med 19 000 poliser som vi tycker är riktiga - men det kan hända att vänstern gör en annan bedömning - är det helt nödvändigt att nu ta det här krafttaget. Där kan man göra olika bedömningar, men vi har gjort den här bedömningen. Det kan hända att om vi hade haft en något bättre framförhållning och sett hur illa det var i vissa myndigheter så hade vi kanske lagt på ytterligare pengar förra året. Men nu gäller faktiskt debatten 2001, fru talman och Alice Åström. Eftersom man nu både från regeringspartiet och från de två partier som stöder regeringen säger att rättstryggheten och en väl fungerande polis är en sådan väsentlig del av välfärden - för vi lyckades ju samsas om att det var det - så är det förvånande att man inte prioriterar polisen och människornas möjligheter att få en tillgänglig polis på ett bättre sätt.

Fru talman! Jag ska säga några ord om domstolsväsendet. Domstolarna är en av de viktigaste institutionerna i en utvecklad civil rättsstat. Domstolarna är inte som vilken myndighet som helst. Domstolarna är en av de grundpelare som makten ska vila på. Man talar om den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten. Maktdelningsläran har kanske aldrig fullt ut vunnit insteg i svensk statskonst, men idén torde vara väl förankrad som eftersträvansvärd bland statsvetare och andra sakkunniga personer. Domstolarnas självständighet är av yttersta vikt för att säkerställa den enskildes rätt. Domstolarna är dessutom något mer än en balanserande maktfaktor. Domstolarna är kulturbärare. I domstolarna skipas rätt, och därigenom stadfästes de normer som ska vara gällande i samhället. Skriven lag kan aldrig vara heltäckande. Ett utrymme kommer alltid att finnas för domarens fria skön. Detta handlingsutrymme är eftersträvansvärt, då lagens bokstav ibland kan leda helt fel i det enskilda fallet. Detta fastslogs redan på 1500 talet i de domarregler som än i dag redovisas i lagboken. Sålunda sägs i den trettonde domarregeln följande: Den menige mans bästa är den yppersta lagen och därföre det som finnes den menige man till nytta vara, det bör hållas för lag, ändock att beskriven lag efter orden synes annorlunda lyda. För att domaren på ett bra sätt ska fullgöra sitt viktiga värv krävs goda resurser, bra fysisk och estetisk miljö samt gott om tid. Fru talman! För oss kristdemokrater är ett lokalt förankrat rättsliv av största värde. Rätten ska upplevas som närvarande såväl andligen som fysiskt i det dagliga livet. Så har också varit fallet i det svenska samhället under överskådlig tid. Regeringen är nu i färd med att med Domstolsverket som redskap avveckla ett stort antal tingsrätter. Tekniken är att föreskriva att tingsrätten ska ha kansli på flera ställen inom domsagan. T.ex. ska Klippans, Helsingborgs och Ängelholms tingsrätter slås samman till en myndighet med kansli i Helsingborg och Ängelholm. Färdriktningen utvisas genom att tingsrätterna i Blekinge enligt uppgift ska heta Västmanlands tingsrätt. Det gamla målet med en tingsrätt i varje län lyser igenom. Vad som nu i realiteten sker är att tingsrätter slås ihop med olika tingsställen ute i domsagan. Den lokala domstolens identitet försvinner. En domstols integritet och lokala förankring löses upp, och dess möjlighet att vara en balanserande maktfaktor och kulturbärare eroderas. Det är i den dagliga kontakten mellan lagmännen och övriga domare, nämndemän, personal och den lokala befolkningen som domstolens karaktär och styrka utvecklas. Fru talman! Det huvudsakliga syftet bakom regeringens ambitioner att lägga ned ett antal tingsrätter synes vara att man därigenom skulle kunna erhålla en bättre kvalitet i den dömande verksamheten genom att ett större antal domare är verksamma vid samma domstol. Denna förändring måste bli enbart marginell om inte ett mycket stort antal tingsrätter läggs ned. I den nuvarande verksamheten finns ingenting som talar för att de mindre tingsrätterna har sämre kvalitet i sin dömande verksamhet, även om det naturligtvis från tid till annan kan vara problem med ett alltför litet antal domare vid en tingsrätt. De verkliga kvalitetsproblemen löses inte genom nedläggning av tingsrätter, utan det krävs att man inrättar ett mindre antal särskilda handelsrätter inom hovrättsområdena genom en regionalisering av Marknadsdomstolen. Dessa handelsrätter skulle handlägga mycket kvalificerade affärsjuridiska tvister, konkursmål och stora ekobrottmål. I övrigt skulle domstolarna klara sig väl ur kvalitetssynpunkt om smärre justeringar ägde rum med avseende på t.ex. måltillströmning från förvaltningsdomstolar, justerade domsagor och bibehållande av inskrivningsmyndighet samt inregistrering av bouppteckningar. Vi ska notera att inskrivningsverksamheten och inregistreringen av bouppteckningar är en verksamhet som fungerat utomordentligt väl. Dessa utgör ett värdefullt tillskott vid domstolen i utbildnings och verksamhetshänseende, men också när det gäller den rättssökande allmänhetens tilltro till handläggningen av dessa ärenden. På sikt bör de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna slås samman till en domstolsorganisation. Regeringsrätten bör vid en sådan sammanslagning ombildas till en författningsdomstol. Fru talman! Situationen hos förvaltningsdomstolarna är i dag oacceptabel. Enkla ärenden tar år att få avgjorda. I skatteprocesser är det inte ovanligt att man får vänta tio år innan saken blir slutgiltigt avgjord. Detta är inte en rättsstat, utan ett uttryck för att statsintresset i snäv fiskal mening helt får dominera över den enskilde oberoende av vad som är rätt eller ej. Om vi på allvar ska hävda den enskildes rätt till integritet så måste statsmakten satsa på en väl fungerande domstolsorganisation som avgör ärenden på ett kvalificerat sätt inom rimlig tid i enlighet med Europakonventionens krav. Ett bra rättsväsende kräver ekonomiska resurser. Därför avsätter vi kristdemokrater 350 miljoner kronor utöver regeringens proposition. Sedan hade jag tänkt att lägga fram en del allmänna synpunkter, men med hänsyn till den sena timmen tänker jag, till skillnad från Anders G Högmark, inte säga så mycket mer än att vi har synpunkter på Domstolsverket. Vi har kanske inte processat den frågan ordentligt i partiet, men personligen vill jag deklarera att jag tycker att det ligger väldigt mycket i Moderaternas uppfattning att det finns vägledning att finna i den danska modellen. Det är kolossalt viktigt att domstolarnas självständighet befästs i förhållande till statsmakten, även när det gäller administrativa frågor och anslag. Vi har fått uppenbara belägg för detta när vi har haft en offentlig debatt mellan Högsta domstolen och landets justitieminister. Den har dessutom förts i ett tonläge som är häpnadsväckande. Även Skånska hovrätten och ett antal tingsrätter har varit oerhört irriterade. Det är inte alla som vågar uttrycka vad de tycker i den här frågan. Men det är klart att om Domstolsverket härjar ute i terränglådan med anslagsmöjligheter och alla möjliga sätt att påverka domstolarna, kan man vara alldeles förvissad om att den här processen inte har skett underifrån, som Alice Åström är inne på. Den har i allra högsta grad dikterats uppifrån, och det har skett på ett väldigt olyckligt sätt. Jag har nästan inte mött en enda person som har varit nöjd med detta ute i tingsrätterna, och jag har snart åkt runt till varenda tingsrätt i det här landet.

Fru talman! Det är alltid lika spännande att debattera domstolsorganisationen och inte minst att lyssna till de skiljaktigheter som framkommer mellan de olika partierna. Min uppfattning är dock att vi alla är överens om att medborgarna i hela landet ska ha tillgång till en dömande verksamhet med hög kvalitet, hög effektivitet och hög tillgänglighet. Det är också viktigt att domstolarna är attraktiva arbetsplatser med goda arbetsvillkor så att personalen känner att de trivs och vill stanna kvar i sitt arbete. Domstolarna måste ha de resurser som behövs för en väl fungerande verksamhet. Personalen måste ges möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Det måste skapas förutsättningar för att kunna avancera inom domstolsväsendet. Som vi har hört i debatten här i dag tillförs rättsväsendet 1 miljard kronor för år 2001. 120 miljoner kronor av dessa går till domstolsväsendet. Jag är inte bara glad för att den ekonomiska utvecklingen har gått, och fortfarande går, åt rätt håll. Som socialdemokrat är jag också stolt över att vi nu äntligen, efter fler års gnetande och sparande, har lyckats vända det underskott som vi tog över efter en borgerlig regering 1994 till ett överskott. Det har onekligen varit många tuffa år inte bara inom denna verksamhet utan också på andra områden. Men som sagt, i dag kan vi känna en framtidstro också på rättsväsendets område. Fru talman! Nu är det inte så att pengar är det enda som avgör om rättsväsendet och domstolsorganisationen ska fungera. Resurser är inte problemet på sikt. Det är än viktigare att vi skapar en organisation som blir attraktiv. Som jag anförde tidigare ska det vara en organisation där de anställda trivs. Vi måste förändra attityder, motarbeta klassklyftor och se till att samtliga blir delaktiga. Vi måste skapa en organisation där det ges möjligheter att utvecklas och skapas förutsättningar för en god löneutveckling. En arbetsplats där de anställda trivs och känner sig uppskattade blir också en arbetsplats där man utför ett mycket gott arbete. Detta kommer således samhället till godo. Det är av avgörande betydelse för arbetet med att modernisera domstolsväsendet att den stora kompetens och erfarenhet som finns i dag i domstolarna tas till vara och utvecklas. I detta arbete måste även domstolssekreterarna finnas med och ges alltmer kvalificerade arbetsuppgifter. Fru talman! Med andra ord finns det mycket kvar att göra. Under senare år har regeringen, efter det att riksdagen har ställt sig bakom regeringens förslag, beslutat om förändringar i domstolsorganisationen. I den budgetproposition som vi behandlar här i dag har regeringen anmält att den avser att ge Domstolsverket i uppdrag att lägga samman ytterligare tingsrätter. Närmast följer Helsingborgs, Klippans och Ängelholms tingsrätter som ska läggas samman till en tingsrätt med kansliorter i Helsingborg och Ängelholm. Vidare ska Falu, Hedemora och Ludvika tingsrätter läggas samman med kansliort i Falun. Mora och Leksands tingsrätter läggs samman med kansliort i Mora. Tingsrätterna i Skövde och Falköping läggs samman med kansliort i Skövde. Slutligen ska tingsrätterna i Simrishamn och Ystad läggas samman med kansliort i Ystad. Regeringen och vi socialdemokrater här i riksdagen har fått mycket kritik för den förändring som har varit och är på gång i organisationen, också här i dag. Det är kritik för att riksdagen inte har mer inflytande och för att regeringen fattar beslut om nedläggningar av tingsrätter utan en övergripande diskussion med övriga partier. Jag anser att det är en oberättigad kritik. Regeringen har försökt få till stånd en så stor enighet som möjligt, inte minst genom den domstolsutredning där jag själv deltog för några år sedan, 1995 års domstolsutredning. Det var dessvärre inga konkreta förslag som kom fram från de partier som klagar i dag. I stället sade man nej till allt vad en översyn av den yttre organisationen hette. Här fanns det möjlighet att forma ett förslag till en framtida organisation med en bred uppslutning, men vad gjorde man? Jo, man kritiserade det besparingskrav som fanns med i direktiven men utan att ta ansvar och lägga några egna förslag. Kritik till besparingskravet kan jag i och för sig ha en viss förståelse för, men man borde enligt min mening ha tagit på sig ansvaret genom att påverka mer än vad man gjorde. Såvitt jag förstår i dag är flera av oss överens om att en reformering måste komma till stånd om vi ska åstadkomma ett modernt domstolsväsende som uppfyller angivna krav. För inte så länge sedan överlämnade regeringen en handlingsplan till riksdagen där regeringen lyfte fram vikten av de förändringar som måste ske för att domstolsorganisationen ska kunna utvecklas och förbättras ytterligare. Denna handlingsplan debatterades och beslutades här i kammaren. Det var en majoritet som sade ja till de förslag som regeringen presenterade. Likaså är det med den budget som vi beslutar om här i kammaren i dag. De aktuella organisationsförändringar som regeringen aviserar har vi full rätt att ställa oss bakom eller förkasta. Trots att det enligt lag är regeringen som ytterst beslutar har jag svårt att tänka mig den regering som skulle ta ett beslut som inte en majoritet stöder i denna kammare. Fru talman! Det föreligger flera motioner på detta område. Vad som särskilt gör mig förvånad är Centerpartiets gemensamma reservation med Kristdemokraterna, där man i princip vill att antalet tingsrätter bör behållas och att den pågående organisationen ska avbrytas. Såvitt jag förstår har Kristdemokraterna yrkat medel till detta, men vad Centerpartiet har för pengar förstår jag inte. Inte heller kan jag få ihop detta yrkande med den motion som Lennart Daléus m.fl. har väckt. Enligt motionen är Centerpartiet berett att ta ansvar för att reformera och modernisera domstolsväsendet, men kravet är att det måste ske under riksdagens överinseende. Därför vill jag fråga företrädaren för Centerpartiet: Har jag uppfattat motionen fel? Eller vad är Centerns mening? Är man beredd på vissa förändringar, eller ska det inte göras någon som helst översyn eller förändring av tingsrätterna? Vidare vill jag veta hur Centern tänker finansiera en eventuellt oförändrad organisation. Till sist, fru talman, vill jag kommentera reservationen från Moderaterna och Folkpartiet vad beträffar utnämningen av domare. Jag kan tydligen överraska Anders G Högmark med att just i dag lämnade kommittén för utnämning av de högsta domartjänsterna sitt betänkande till regeringen. Själv har jag företrätt Socialdemokraterna i utredningen. Det har varit ett mycket roligt och främst intressant uppdrag. Vi har dykt djupt in i de frågor som direktiven gett. I stort har vi varit överens, men det finns några delar där vi är oense, bl.a. vad gäller utnämningsförfarandet. I det stora hela har det varit väsentligt för kommittén att finna en ordning för utnämning av högre domare som ger ett gott uttryck för domstolarnas och domarnas oavhängiga ställning och som är väl förenlig med den standard som utvecklats i samarbetet mellan de länder som ingår i Europarådskretsen. Vidare ska förfarandet säkra kvaliteten, bredda rekryteringsunderlaget och inge förtroende hos allmänheten. Kommittén föreslår ett mer öppet förfarande än i dag. Det centrala inslaget i kommitténs förslag är en särskild förslagsnämnd, med domare, advokat och medborgarrepresentation. Ordningen med en särskild förslagsnämnd innebär att i stora stycken kommer samma principer för förfarandet att gälla hos den nämnden som hos tjänsteförslagsnämnden. Relationen till regeringen för den särskilda förslagsnämnden kommer att likna relationen för tjänsteförslagsnämnden. Skillnaden i förhållande till tjänsteförslagsnämnden gäller främst nämndens sammansättning. Med denna ordning blir förfarandet med utnämning av högre domare i Sverige jämfört med många andra länder, såsom de i Europarådskretsen, synnerligen öppet. Till skillnad från majoriteten i kommittén skiljer sig ordföranden Johan Hirschfeldt och vi två företrädare för Socialdemokraterna oss från övriga i kravet om intresseanmälan vad gäller utnämning av ledamöter i de båda högsta domstolarna, justitieråd och regeringsråd. Vi anser att om det inte finns en viss möjlighet till ett undantag under en viss övergångstid skulle det kunna medföra en risk för att kompetenta kandidater avhåller sig från att träda fram som intresserade av att bli utnämnda för att inte löpa risken att stå tillbaka i konkurrensen. Det kan exempelvis gälla sådana jurister som befinner sig utanför domarbanan. Därmed skulle denna lösning medverka till att dessa domarämbeten riskerar att inte bli tillsatta med de skickligaste juristerna, och inte minst till att möjligheten att i ökad grad locka personer från andra juristyrken än domarna inte skulle förverkligas. Kommitténs förslag innebär att ett visst medborgerligt inflytande i beredningsförfarandet förs in. För att skapa en särskild tyngd för denna nya form av representation har kommittén föreslagit ett nytt förfarande, som innebär att det är riksdagen som väljer dessa nämndledamöter. En särskild fråga är om regeringen ska vara bunden till att utnämna någon av de personer som nämnden föreslår. Vi anser inte att regeringen ska vara bunden till nämndens förslag. Regeringen utövar ju utnämningsmakten under konstitutionellt ansvar. Därmed ligger det med all sannolikhet i regeringens intresse att den vid granskning kan motivera avsteg från nämndens förslag. Om regeringen vill utnämna en person som förslagsnämnden inte har förordat föreslår en majoritet i kommittén att justitieutskottet ska ges möjlighet till en offentlig utfrågning. Detta skulle innebära att man öppnar för en principiellt sett ny funktion för riksdagen och vårt konstitutionella system. Med det som är sagt tidigare reserverar vi oss också mot detta förslag i kommittén. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Ann-Marie Fagerström säger att 1995 års domstolskommitté var oförmögen att få fram någonting. Det är helt riktigt; det gick i stå. Även om det kanske är meningslöst att fem år senare kritisera det, är det ingen tvekan om att det som jag personligen, Moderata samlingspartiet och många andra tror var den väsentligaste orsaken var den blockering som åstadkoms med besparingsdirektivet om 200 miljoner kronor. Jag förstod att Ann-Marie Fagerström antydde något liknande. Vi är nog ganska överens om den bedömningen. Det var beklagligt, som har sagts tidigare, men nu kan vi konstatera att tiden har löpt vidare. Jag kan också säga att i den kommittén fanns en mängd konstruktiva förslag, inte minst från den moderate ledamoten, hur man skulle kunna använda ny teknik etc. Det blockerades tyvärr av besparingsdirektivet. Men nu blåser det nya vindar, och vi har en ny justitieminister. Jag ser fram mot, måhända, en ny öppenhet i det avseendet. Jag vill bara kort säga en sak när det gäller utnämningen av domare. Eftersom Ann-Marie Fagerström nu sitter inne med i stort sett hela kunskapen och kan läsa vad som står i betänkandet i form av särmeningar etc. är det svårt för mig att kommentera detta. Det verkar andas en större öppenhet, och det hälsar vi välkommet. Sedan tycker vi genomgående att man bör ha en modell där man frikopplar regeringens roll så mycket som möjligt från utnämningsförfarandet. Rent formellt i slutet måste regeringen utnämna, men beredningsförfarandet bör frikopplas. Det lät på Ann-Marie Fagerström som om man hade gått en bit på den vägen. Vi får självfallet återkomma när regeringen lägger förslag.

Fru talman! Det är helt riktigt att detta betänkande är ett förslag, som vi ska ta ställning till så småningom. Det är så, som Anders G Högmark framför och har en önskan om, att det är ett mycket mer öppet förfarande nu. Det är regeringen som ytterst kommer att vara den som beslutar, enligt vårt förslag. Men som jag sade i min inledning kommer det att tillsättas en tjänstenämnd - om nu detta blir verklighet - som kommer att föreslå. Det är den reservation som vi tillsammans med ordföranden i utredningen har. Vi tycker att man inledningsvis ska frångå intresseförfarandet vad gäller utnämningen till Högsta domstolen och Regeringsrätten. Som jag sade tycker majoriteten tvärtom. 1995 års domstolskommitté har vi talat om vid flera tillfällen här. Själv har jag också lyft fram frågan. Jag vill hålla med Anders G Högmark; det är konstigt, men så är det. Konstruktiva förslag kom fram från alla i denna utredning - många goda sådana. Vi fick ett betänkande till slut som det är väldigt bra att se framtiden an utifrån. Som jag sade i mitt anförande tycker jag efter den kritik vi ofta möter - det har vi gjort här i kammaren i dag också - att det är väldigt viktigt att påtala just att vi socialdemokrater anser att man hade möjlighet. Man ges möjlighet. Regeringen har öppnat famnen, om jag får uttrycka det så, för att välkomna förslag även från övriga för att vi ska få det rättsväsende eller den domstolsorganisation som vi vill ha och som kan möta framtiden. Det är där jag vill kritisera.
Fru talman! Om denna öppenhet nu finns från regeringens sida skulle vi förhoppningsvis kunna avsluta dessa års långa debatt kring den samlade planen. Regeringen skulle ta fasta på detta och lägga fram planen just av det skälet - det kunde vara intressant att höra vad Ann-Marie Fagerström säger - att ett riksdagsbeslut i botten gör att det skapas en högre grad av legitimitet i reformarbetet, vilket skulle välkomnas av domstolsväsendet och vara till gagn för dem som ska jobba med reformarbetet. Det skulle vara intressant att höra om det finns någon förståelse för synpunkterna på behovet av legitimitet i reformarbetet.
Fru talman! Jag ser ingen skillnad mellan detta och det förfarande som finns i dag. Det finns ett riksdagsbeslut om att regeringen ytterst beslutar, och vi i kammaren har all rätt och möjlighet att tala om vad vi tycker. Som jag sade i mitt anförande har jag svårt att tänka mig att regeringen skulle göra annorlunda än vad majoriteten i kammaren skulle vilja att man gjorde när det gäller de förslag som ligger framme. Jag ser ingen skillnad vad gäller det.

Fru talman! Detta kan låta som väderleksrapporten för södra Sverige en normal vinter, men så är det inte. Det är nämligen listan över lediga platser på Fru talman! Fredagen den 1 december var det kris på häktet i Karlskrona. Personalen är visserligen ganska van vid detta, men trots det, och kanske just därför, sliter denna arbetssituation hårt på personalen. Häktet är oftast helt fullt, och det är svårt att hitta platser till dem som kan komma att häktas under dagen. Efter påpekanden från tortyrkommittén har häktet byggts om. Matsal och skolsal har rättats till så att man ska kunna uppfylla kraven på gemensamhet, men man har ingen personal så att man kan utnyttja de ombyggda lokalerna. Då några i personalen är på häktesförhandlingar blir situationen ibland ohållbar. Chefen på häktet, Tommy Nilsson, är med rätta allvarligt bekymrad. Det är allt svårare att få personal. Fyra av dem som tidigare har kunnat gå in och vikariera står inte längre till förfogande. De har fått andra, mer attraktiva jobb. Det är lätt att inse att det är svårt att rekrytera personal till häktet då ingångslönen är 12 800 och då nyanställda alltmer sällan kan räkna med att få den grundutbildning som de utlovas. Tommy Nilsson har tidigare arbetat på motivationsavdelningen på Karlskronaanstalten. Där fick tio interner med drogproblem behandling. Men för några år sedan fick motivationsavdelningen stänga på grund av besparingar. Samma dag var situationen om möjligt ännu mer ansträngd på häktet i Trelleborg. Där var det helt fullt. För att klara situationen var man tvungen att använda besöksrummen för att få plats med de häktade. Detta var ingen ny situation. Samma sak gällde måndagen den 13 november. För dem som arbetar i häktet är dessa båda dagar inte alls unika. Kriminalvårdsstyrelsens verksamhetsberättelse och statistik för oktober visar att häktet var överfullt 14 av månadens dygn. För att få verksamheten att gå ihop tvingas Annika Nilsson, som dessa dagar var ansvarig, ringa runt till andra häkten. Hon ringer inte bara till dem i närheten - i Malmöregionen - utan det förekommer faktiskt, fru talman, transporter ända till Uppsala, Uddevalla, Borås och även till Visby. Tala om kostnader! Den ansträngda situationen orsakar dessutom extrakostnader för andra verksamheter, då polis och advokater ibland får förflytta sig ganska långa sträckor när de ska förhöra häktade. I våras JO-anmälde personalen sig själv. Ännu har JO:s uttalande inte kommit. Det är inte bara i Trelleborg och Karlskrona som situationen är svår inom kriminalvården. Liknande förhållanden råder på många anstalter och häkten. I statistiken finns exempel på ännu värre överbeläggning. Stockholm Norr hade t.ex. 28 dygn med överbeläggning under oktober månad. Under en dag i höstas besökte jag Kronobergshäktet. Också här har man problem med hög beläggning och svårigheter att rekrytera personal. På en av avdelningarna hade faktiskt den som hade längst anställning varit anställd i 13 månader. Ingen på denna avdelning hade en fullständig grundutbildning. Fru talman! Jag vill ta två citat: "Åtgärder som bidrar till att den dömde inte återfaller i brott skall ha fortsatt hög prioritet." Jag vill citera vidare: "Arbetet med att bekämpa narkotikamissbruket skall bedrivas med ökad intensitet." Citaten är hämtade från regeringens budgetproposition för år 2000 och avsnittet om kriminalvård. Rubriken är Prioriteringar. Dessa och andra målsättningar är bra, men mål och medel stämmer inte överens. De fina ambitionerna riskerar att bli bara ambitioner, samtidigt som alltfler ur personalen mår dåligt och riskerar att bränna ut sig. Brotts och missbruksrelaterade program har i stor utsträckning ersatts av enklare och billigare programverksamhet. För att klara av ålagda besparingar har man också stängt många motivationsavdelningar. De brotts och missbruksrelaterade programmen har enligt uppgifter från kriminalvården mer än halverats sedan år 1996. Övriga enklare och billigare program har under denna period ökat med 20 %. Den totala programverksamheten har minskat, men allvarligast är naturligtvis att dessa program med hög kvalitet har bytts ut mot enklare och billigare. Våld och hot blir allt vanligare. Det gäller både hot och våld mellan intagna och mot personalen. Situationen är allvarlig, och detta bekräftas av undersökningar som gjorts av både SEKO och ST Kriminalvård, dvs. de fackliga organisationerna. Hot och våld mot personalen förekommer inte bara inne på anstalter och häkten utan också utanför. För en kort tid sedan blev en vårdare på anstalten Beateberg beskjuten utanför anstalten. Tidigare har personer som arbetat på Asptuna och Åby blivit beskjutna. Personal som arbetar på Kumla har i sitt hem blivit nedslagen. Senast kända allvarliga händelse är gisslantagningen på Österåker. Fru talman! På en fråga i riksdagen till nye justitieministern om vad han avser att göra för att komma till rätta med hot och våld inom kriminalvården svarade han följande: "Kriminalvården kommer nästa år att tilldelas ett ekonomiskt tillskott. Jag anser att kriminalvården härigenom bör ha bättre resurser att utveckla verksamheten och förse sin personal med de verktyg och den kunskap som de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett målinriktat och tryggt sätt." Många socialdemokrater har i höst varit ute och talat om de stora satsningarna på rättsväsendet. Och det har även Ingvar Johnsson gjort här i denna kammare. Efter att ha synat verkligheten bakom orden vill jag påstå att satsningarna faktiskt påminner om vanten som bidde en tumme. Jag tror t.o.m. att man kan skönja ett litet hål i tummen. Kriminalvården får 271 miljoner varav 105 är ett engångsbelopp. Engångsbeloppet måste man använda till att betala av skulden, som innevarande år, enligt prognosen, kommer att uppgå till 190 miljoner. Ramhöjningen blir alltså 166 miljoner, men från denna måste vi dra utebliven kompensation när det gäller priser och löner, ungefär 40 miljoner i kriminalvårdens fall. Kvar blir alltså 125 miljoner, och detta ska vara den gigantiska satsningen. Det ska då räcka till ungefär 70 nya platser. Det ska också räcka till att finansiera de platser som vi har öppnat i år på helårsbasis. Samtidigt är behovet av grund och vidareutbildning skriande. Jag befarar faktiskt att man ute på de enskilda fängelserna, häktena och frivårdsområdena inte kommer att märka så mycket av de här gigantiska satsningarna, vilket jag beklagar. Jag kräver naturligtvis inte att den nye justitieministern ska kunna sätta sig in i alla problem, men företrädare för majoriteten här i kammaren bör vara väl insatta i hur situationen ser ut inom kriminalvården. De som har läst majoritetens text i detta betänkande kan ju inte ha undgått problemen. Jag kan nämna två citat som exempel. På ett ställe i majoritetstexten står det att det inte är acceptabelt "att andelen narkomaner i behandling kraftigt minskat." På ett annat ställe står det så här: "Utskottet vill vidare framhålla vikten av att kompetensutvecklingen bland personalen fortsätter." Majoritetstexten innehåller mängder av konstateranden om att kriminalvården har problem, men det räcker inte. Det går inte att förändra verkligheten enbart med ord. Socialdemokraterna brukar nästintill som ett mantra upprepa att kriminaliteten ska bekämpas med förebyggande insatser. Jag delar den uppfattningen, men verkligheten är tyvärr sådan att en del människor hitintills, trots goda förebyggande insatser, har blivit kriminella. Dessa måste vi ta hand om på bästa sätt för att skydda samhället mot brottsligheten, naturligtvis, men också för att de som döms efter avtjänat straff om möjligt ska kunna fortsätta utanför fängelset och leva ett liv utan kriminalitet och droger. Fru talman! I reservation nr 25 tar vi upp vikten av drogfria anstalter. Majoriteten brukar ibland försöka göra sig lite lustig över att vi som ett första steg vill ha åtminstone en drogfri anstalt i varje kriminalvårdsregion. Vårt mål - det vill jag påpeka och slå fast - är naturligtvis att alla anstalter ska vara drogfria, men man måste ju börja med åtminstone en. Utskottsmajoriteten konstaterar att "såväl antalet anstalter med daglig förekomst av narkotika som antalet nyintagna som missbrukar droger ökat under år 1999." Men vad gör ni åt problemet? Ni är ganska duktiga på att beskriva och på att konstatera att vi har problem. Vi lägger trots allt fram ett antal förslag i våra reservationer även om ni kritiserar dem. Då jag besökte Kronobergshäktet framförde representanter för personalen att man i vissa fall skulle ha stor användning för den s.k. glasrutan vid besök. Detta tar vi upp i ett särskilt yttrande. Majoriteten har hitintills alltid sågat förslaget, men enligt vad vi har erfarit och enligt i alla fall de fackliga på Kronobergshäktet kan det här vara till nytta. Och lite råg i ryggen känner vi när vi har anat att Narkotikakommissionen kommer att lägga fram förslag i den här riktningen. I andra reservationer tar vi upp frigivningsförberedelser och utslussningsboende. Det är mycket viktiga led i kedjan från brottsling till ett liv utan kriminalitet och missbruk. På s. 90 i dagens betänkande står det vidare: "Utskottet kan nu konstatera att de åtgärder som kriminalvården vidtagit under de senaste åren ännu inte har fått avsedd verkan." Det här konstaterandet gäller det faktum att alltfler dömda med verkställbar dom tvingas stanna kvar på häktet. Ni konstaterar, men ni verkar inte reagera. Trots att majoriteten konstaterar att problemet har ökat år efter år och att ökningen fortsätter även detta år lyser konkreta åtgärder från majoriteten med sin frånvaro. Fru talman! Situationen inom kriminalvården är minst sagt ansträngd både för intagna och för personalen. Vi moderater kommer att fortsätta att arbeta för en bättre kriminalvård för intagna och för drägliga arbetsförhållanden för personalen. Jag står givetvis bakom samtliga våra reservationer och särskilda yttranden men instämmer i det yrkande som Gun Hellsvik tidigare har gjort i den här debatten.

Fru talman! Precis som Jeppe Johnsson säger har också majoriteten i majoritetstexten pekat på de problem som finns inom kriminalvården. Det är fortfarande otillfredsställande på många områden. Där kommer man att behöva arbeta med det här. Jag önskar också att det hade funnits mer pengar att fördela till kriminalvård osv. Men vi kommer återigen in på helheten i politiken. Moderaterna sänker anslagen till kommunerna, sänker skatterna och driver den politiken för att kunna finansiera t.ex. ökade anslag till kriminalvården. Vi i majoriteten och i Vänsterpartiet anser tvärtom att sänkta bidrag ut till kommunerna kommer att skapa stora problem i framtiden. Vi ser i dag klassrum där det kan finnas upp till 30, 40 elever, där eleverna knappt kan få en egen skolbänk osv. Jag skulle kunna dra upp en lång radda med sådana exempel. Man kan få sitta och ha stödundervisning ute i korridoren om man har tur och det finns någon lokal. Jag håller med om att precis de här problemen finns. Det finns problem med överbeläggningar på häkten. Det finns problem med att få ut dömda till anstalter. Nu har man öppnat tolv nya platser ute på Kumla för att kunna lösa det här akut. Man håller på att planera för en ny anstalt för att man ska kunna få ut de dömda fortare. En mängd av de här problemen finns, men det här är ju inte någonting som man löser över en dag. Jag tycker att det är bra att vi ändå har en gemensam bild av hur utvecklingen inom kriminalvården ska vara. Då handlar det om ökade behandlingsinsatser, och det finns många åtgärder när det gäller utbildning osv. som behöver förbättras. Sedan skiljer vi oss i frågan om hur mycket pengar det finns att ta av och hur mycket vi kan satsa.